Herr talman! Jag är smickrad över att fru Eriksson i Stockholm över huvud taget lyssnade till mitt inlägg, men jag beklagar att kvintessensen av vad jag sade tycks ha gått henne förbi. Jag påstod inte att tjänstemännen skulle vara moraliskt mer högtstående än and ra grupper; jag bara konstaterade att — något som jag tror att fru Eriksson inte vill bestrida — tjänstemännen i sitt arbete kännetecknats av en betydande ansvarskänsla. Det är väl inte något fel att framhålla det. Vad jag påstod var att just de tjänstemannagrupper, som jag talade om, efter 1969 års förhandlingar fick finna sig i en betydande reallöneförsämring. Med det förslag som herr Sträng ämnar lägga fram kommer tydligen de ensamstående som har inkomster på över 30 000 kronor att få finna sig i en skärpt progressiv beskattning. När därtill kommer att finansministern säger att just dessa grupper skall visa hänsyn i de kommande förhandlingarna, vill jag påstå att de föga har blivit lönade för sin arbetslust och för det intresse de visat sin arbetsgivare — staten, kommunerna eller offentliga arbetsgivare över huvud taget.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm framställde en hel del önskemål till finansministern beträffande utformningen av det nya skattesystemet. Jag förvånades emellertid något över att fru Eriksson inte tycktes veta så värst mycket om vad herr Sträng kommer att föreslå. På en punkt föreföll det dock som om fru Eriksson visste ganska mycket om hur förslaget skulle komma att se ut, nämligen när det gäller de grupper som i dag är föremål för faktisk sambeskattning, d.v.s. jordbrukarna och alla andra småföretagare, vilkas hustrur är männen behjälpliga i deras företag. Dessa grupper kommer tydligen även i fortsättningen att bli föremål för denna faktiska sambeskattning trots att den särskilda skatteskalan för gifta skulle bortfalla, varigenom de drabbas av en hårdare marginalbeskattning än andra makar som båda förvärvsarbetar.

Det är möjligt att jag missförstod detta, men jag fick den uppfattningen av fru Erikssons yttrande att fru Eriksson skulle vara säker på att finansministern alltjämt skulle driva den politiken, och det är någonting som jag tycker man har anledning att beklaga.

Herr talman! Har herr Magnusson i Borås någonsin begärt särbeskattning för faktiskt sambeskattade? Jag har aldrig upplevt det. Däremot har jag och fru Nettelbrandt i beredningen sagt att en följd av en särbeskattning för andra grupper måste bli försök att även låta dessa faktiskt sambeskattade bli individuellt beskattade. De har alltid tidigare anförts som ett absolut hinder för särbeskattning över huvud taget. Man har ständigt sagt att frågan är omöjlig att lösa och man har anfört den som det största hindret för en individuell beskattning. Men både fru Nettelbrandt och jag var mycket envisa på denna punkt; det får inte vara så att denna grupp inte får komma med bland de individuellt beskattade. Jag antar att om herr Sträng hade för avsikt att lägga fram ett förslag på denna punkt, så skulle detta vara så märkligt att han skulle ha nämnt det. Jag vet ingenting, men jag har slutit mig till att detta är en så pass stor och komplicerad sak att man säkerligen behöver diskutera den mer. Jag anklagar inte herr Sträng om han inte i dag är färdig med en lösning, och det tror jag inte att vare sig herr Björkman, som sitter intill herr Magnusson, eller herr Magnusson gör heller. Denna fråga fordrar mycket mera beredning; då denna sak togs upp i familjeskatteberedningen var det första gången den egentligen togs upp. Men både jag och fru Nettelbrandt fordrade helt enkelt i kvinnosakens namn att de hustrur det här är fråga om skulle behandlas som andra inkomsttagare. Jag vet ingenting, men jag har som sagt trott mig våga sluta mig till att det inte var klart på den punkten. Fru Kristensson sade att tjänstemännen redan fått en försämring och frågade om de nu återigen skulle hållas tillbaka när det gäller ekonomiska förbättringar. Jag frågar: Hur skall det egentligen gå till att åstadkomma jämlikhet? Det kan väl inte ske på annat sätt än genom att också de som har det relativt bra antingen får sin ställning försämrad eller åtminstone får hållas tillbaka vid nya löneförhandlingar och i nya skatteförslag? Jag tycker detta är riktigt. Annars kan man aldrig uppnå jämlikhet. Jag är rädd att många som talar om jämlikhet inte på allvar har räknat med detta, men det gör åtminstone vi i socialdemokratiska partiet.

Jag är tacksam över att fru Eriksson i Stockholm bekräftade att det inte fanns anledning att hysa de farhågor som jag tidigare gjorde mig till tolk för.

Herr talman! Det är få frågor som tilldrar sig ett sådant intresse och utlöser ett sådant engagemang i dagens samhällsdebatt som miljöfrågorna. Miljöbegreppet har undan för undan utvidgats och innesluter nu inte bara frågor som berör den yttre miljön utan omspänner också problem som i hög grad berör människornas = existensvillkor inom ramen för denna yttre miljö. Miljöfrågan kommer därför att bli en av de verkligt stora politiska frågorna under 1970-talet. Orsaken till att vi har hamnat i den situation vi befinner oss i då det gäller våra miljöproblem torde vid det här laget vara välbekant för de flesta: det är ett resultat av det moderna industrisamhällets utveckling. Vårt ekonomiska välstånd bygger i högsta grad på den höga produktiviteten inom vår industri, D men sanningen är också den, att välståndet i hög grad åstadkommits genom en Ööverexploatering av naturresurser och människomaterial.

Resultatet visar sig nu i form av nedsmutsat vatten, förorenad luft, förstörd natur samt ett inom stora delar av vårt land förslummat kulturlandskap. Den livsmiljö människorna skall leva och arbeta i har med andra ord allvarligt försämrats samtidigt som de ekonomiska villkoren för samma människor avsevärt förbättrats. Sedan kan man fråga sig: Har vi vunnit eller förlorat på bytet? Jag tror att vi alla kan vara eniga om att en hög ekonomisk levnadsstandard inte får köpas på bekostnad av hälsa och trivsel i tillvaron. Standardbegreppet måste vidgas till att i sig innesluta en så god livsmiljö som möjligt för alla människor, oberoende av ålder, yrke och boplats. Vi är med andra ord i den situationen, att vi måste göra omvärderingar av genomgripande art för att söka klargöra vad som är produktionens medel och mål för att skapa så goda livsbetingelser och en så god livsmiljö som möjligt för människorna. Vi kan inte vrida klockan tillbaka och återgå till något slags naturahushållning alla förutsättningar härför saknas — men lika väl som den tekniska utvecklingen lyft oss till en hög ekonomisk nivå måste tekniken hjälpa oss att reparera eller reducera de missgrepp vi hittills gjort oss skyldiga till under jakten på en hög levnadsstandard. Det är inget tvivel om att både kunskaper och ekonomiska resurser finns för att göra detta möjligt. Det kommer ytterst an på om viljan och ambitionen finns hos dem som har ansvaret för samhällsutvecklingen här i landet. Jag kan försäkra att vi från centerpartiets sida är villiga att i full utsträckning medverka till att resurser ställs till förfogande för att snabbast möjligt skapa en så god livsmiljö som möjligt för alla medborgare, oberoende av var de bygger och bor i vårt land. Det skall villigt erkännas att betydande insatser på senaste tiden gjorts från regeringens sida efter påverkan av den allmänna opinionen men även under i stort sett enig medverkan från riksdagens sida att skapa bättre förutsättningar för en aktiv miljöpolitik. En till dagens förhållanden bättre avpassad lagstiftning har kommit till stånd, och det utredningsarbete som pågår inom byggnadsoch vattenlagstiftningens områden kommer att bli av mycket stor betydelse då det gäller att styra utvecklingen i rätt riktning. Men själva lagstiftningsarbetet i sig självt är inte nog, utan detta måste följas upp och göras till en levande realitet för alla parter som berörs av denna lagstiftning, och det gör vi ju praktiskt taget allesammans. Härvidlag kommer domstolar, ansvariga myndigheter, företag och enskilda människor att ställas inför delvis nya och hittills oprövade problem och frågeställningar. Våra kunskaper och vårt vetande inom miljökomplexet är fortfarande trevande och ofullständiga, och det kommer att ta sin tid innan forskning och vetenskap kan ge underlag för en till alla delar säker och riktig tilllämpning av lagstiftningen inom miljöområdet. Men detta får inte innebära att vi underlåter att handla. Misstag och felbedömningar nu i början är oundvikliga, men det gäller att lära av dessa och snarast möjligt öka kunskapsförrådet genom ett intensivt forskningsoch upplysningsarbete. Lagstiftningen är själva grundförutsättningen för att kom ma till rätta med miljöproblemen. Har vi en bra avpassad lagstiftning, bör också tillämpningen kunna bli bra, under förutsättning att våra domstolar är rätt uppbyggda och utrustade med nödvändig expertis — och naturligtvis också med folk med vanligt sunt bondförstånd. Domstolsorganisationen är för närvarande under omprövning och riksdagen får under vårens lopp tillfälle att ta ställning till ett förslag om inrättande av nya domstolar för fastighetsbildningsmål, och till dessa domstolar skulle kunna föras, utom fastighetsbildningsmål, även mål enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och expropriationslagen. En sådan lösning skulle helt säkert innebära ökad enhetlighet i tilllämpningen i fråga om värderingsprinciper, då de mål det här rör sig om i huvudsak inrymmer likartade värderingsfrågor. Men en aldrig så väl avpassad lagstiftning är naturligtvis inte tillräckligt skydd mot fortsatt miljöförstöring och ännu mindre någon garant för en förbättring av den situation vi i dag befinner oss i. Härutöver behövs det också en central, regional och lokal organisation som har tillräckliga fullmakter och resurser för att se till att gällande lagar och förordningar verkligen tillämpas och efterlevs. Denna organisation har vi ännu inte på någon av de nyss angivna nivåerna vare sig orkat med eller varit med att bygga upp. Härom bär anslagsäskandena från statens naturvårdsverk vittnesbörd nog; av begärda 47 nya tjänster föreslår departementschefen 9. På länsstyrelsenivå är de personella resurserna helt otillräckliga, och kommer man ner på kommunnivå är bilden helt splittrad, från kommuner som satsar avsevärde resurser på miljövård till kommuner som praktiskt taget inte satsar någonting. Nu skall man inte haka upp sig på att förhållandena är som de är. Detta är nog tvärtom ganska naturligt. Hela mil jöfrågan har, sedan vi väl fick klart för oss frågans räckvidd, störtat över oss. Det går helt enkelt inte att över en natt vrida utvecklingen rätt igen efter att vi i nära hundra år mer eller mindre medvetet ägnat oss åt miljöförstöring. Nu måste vi i stället genom metodiskt och målmedvetet arbete undan för undan i så snabb takt som våra ekonomiska och personella resurser tillåter bygga upp en organisation, som verkligen fungerar på alla nivåer. När det kommer till kritan kanske det ändå inte är antalet tjänster på central nivå som är avgörande för hur snabbt vi kan få i gång ett aktivt arbete på miljövårdens område, utan det är mera fråga om hur vi skall kunna få de ansvariga kommunalmännen aktivt engagerade. Det är inte att undra över att man ställer sig frågande och tvekande inför hur man praktiskt skall angripa problemen ute på det lokala fältet. Debatten har varit och är fortfarande många gånger förvirrad och motsägelsefull, så som den förts både i massmedia, alltså TV, radio och press, och på opinionsmöten av skilda slag. Forskare och vetenskapsmän är ofta djupt oense i olika sakfrågor, och det har inte förbättrat situationen. Kompetensoch ansvarighetsfördelningen om den kommunala förvaltningen är vad beträffar miljövården fortfarande oklar, för att inte säga olöst. Lämplig litteratur för hur dessa frågor skall lösas på kommunplanet saknas och behöver med det snaraste utarbetas liksom en kursverksamhet behöver komma till stånd. Naturvårdsverkets resurser räcker för närvarande helt naturligt inte till för att snabbt få en sådan verksamhet av tillräcklig omfattning i gång.

Departementschefens hemställan om ett reservationsanslag om 2150 000 kr. till miljövårdsinformation är därför också väl motiverat med tanke på det stora behov som föreligger av en saklig och vederhäftig upplysning riktad till såväl allmänheten som till de kommunala förtroendemännen. Det är alldeles uppenbart att det finns ett nära samband mellan den miljöpolitik statens naturvårdsverk har att svara för och de frågor rörande samhällsoch bebyggelseplanering statens planverk handlägger. I detta sammanhang skulle jag vilja ta upp en fråga, som jag anser det finnas allvarliga skäl till att ingående diskutera, och gör det med utgångspunkt från ett uttalande av chefen för civildepartementet, då han säger: >Till planverkets uppgifter hör att hålla allmän uppsikt över planläggningen och byggnadsväsendet. Planverket måste av denna anledning ofta ta ställning till frågor som berör vitt skilda intresseområden. Det kan gälla t.ex. konflikter mellan industriell etablering i kustområdena och deras utnyttjande för fritid, mellan behovet av utbyggd närservice och detaljhandelns önskan om koncentration, mellan handelns och kulturminnesvårdens intressen i äldre stadskärnor, mellan individuell och kollektiv trafikförsörjning eller mellan producenter och konsumenters önskemål vid bostadsbyggande. Ståndpunkter i dessa och liknande situationer kan endast till en del grundas på sakmaterial och förutsätter därför i betydande omfattning bedömningar och avvägningar utifrån en allsidig erfarenhet och kunskap.» Departementschefens slutsats av detta resonemang blir — och jag har ingenting att invända mot den — att vid planverket bör inrättas en lekmannastyrelse. Jag delar som sagt denna uppfattning men drar också en annan slutsats av det nyss citerade. är det riktigt att, i den planeringsverksamhet statens planverk ägnar sig åt med ledning av den trend = befolkningsomflyttningen medfört, fortsätta med det prognosmakeri som hittills varit så kännetecknande för alla utbyggnadsplaner av våra tätortsregioner? Vore det inte riktigare att fråga sig vad det är för befolkningsunderlag — miljöpolitiskt, trafikpolitiskt, näringsgeografiskt, för att nämna några kriterier för en rationell bedömning — som krävs för att bära upp en tillfredsställande samhällsservice för människorna inom en region och med ledning därav skapa de arbetsplatser, de bostäder och den trafikförsörjning som är nödvändiga härför? Eller, med andra ord, samhället borde med större kraft försöka styra utvecklingen mot ett inte minst från miljösynpunkt människovänligare samhälle i stället för att låta utvecklingen styra samhället mot en allt miljöfarligare tillvaro. Herr talman! Mitt inlägg i dagens remissdebatt är avsett som ett bidrag till den intensiva diskussion om miljöfrågorna som pågår i dagens samhälle; för dessas lösning har politikerna stort ansvar.

Herr talman! I årets statsverksproposition slutar utbildningshuvudtiteln på 8,3 miljarder kronor, vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en ökning med 640 miljoner kronor. De största höjningarna gäller skolväsendet, 186 miljoner, högre utbildning och forskning, 148 miljoner, lärarutbildning, 35 miljoner, vuxenutbildning, 67 miljoner och studiesociala åtgärder, 52 miljoner kronor. Många av anslagen är emellertid preliminära i väntan på särskilda propositioner. En prioritering sker beträffande vuxenundervisning, förskola och handikappade elever, och därvidlag uppfylls krav som under flera år framförts i motioner från folkpartihåll. Men man skall inte låta sig förledas av dessa vackra siffror. Denna gång har man nämligen i statsverkspropositionen räknat in = personalkostnaderna på grundval av 1970 års löner, medan verkens äskanden är beräknade på basis av 1968 års löner. Detta betyder att de i statsverkspropositionen uppgivna summorna för grundskolan ligger högre än de belopp som skolöverstyrelsen äskat i sina petita. Av de 5,2 miljarder kronor, som det i statsverkspropositionen räknas med för skolöverstyrelsens anslagsområde, torde den icke-automatiska ökningen uppgå till 56 miljoner kronor, vilket bara är 1,1 procent av totalsumman. Här har Lärartidningen gjort en riktig ekonomisk bedömning. Nu väntar vi särskilda propositioner när det gäller riksinternatskolor och vuxenutbildning där skolöverstyrelsen i stort sett äskar 65 miljoner kronor. När vi kommer närmare valdagen får vi väl se vad regeringen vill avsätta för dessa ändamål. Omräkningen i 1970 års löner och ökningen av ATP-avgiften ger visserligen vackra höjningar i sifferkolumnerna, men det ger inga nya pengar för nya projekt. Vi skall inte låta lura oss. Grundskolan och den nya läroplanen behöver mer medel än vad som föreslås i statsverkspropostionen för att målen skall kunna uppnås. Nu köper man i skolorna in nya läromedel för av sevärda belopp för att kunna använda dem som hjälpmedel när man skall förverkliga läroplanens rekommendationer. Det behövs läromedelsinformation av helt annan omfattning än förut. Men utbildningsdepartementet har inte velat säga ja till det förslag om inrättande av skolintendenter i grundskolan som skolöverstyrelsen och Sveriges lärarförbund har lagt fram. Det är beklagligt att detta problem inte har lösts samtidigt som den nya läroplanen för grundskolan skall träda i funktion. Inte heller har departementet velat ta förslaget att omvandla LPH-föreståndarnas halvtidstjänster till heltidstjänster som läromedelskonsulenter. Mycket kraftiga prutningar på skolöverstyrelsens äskanden för pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete har gjorts, även om en ökning på 4,5 miljoner kronor till närmare 19 miljoner kronor inte är att förakta. Också när det gäller lärarfortbildningen har kraftiga prutningar gjorts på skolöverstyrelsens förslag. Skolöverstyrelsen hade begärt omkring 10 miljoner kronor i ökning. I statsverkspropositionen räknar man med en ökning på 2 miljoner kronor. Beträffande fortbildningskonsulenter går utbildningsministern skolöverstyrelsen till mötes bara med en bråkdel av det begärda antalet tjänster. Detsamma gäller lärarutbildningen. Skolöverstyrelsen hade begärt 142 nya ordinarie lärartjänster, men i statsverkspropositionen tycker man att det räcker med 18 och vill i övrigt avsätta pengar till extra tjänster och extra timmar. Utbildningsministern klagar över att antalet elever per klass ligger högre än de genomsnitt som skolberedningen en gång räknade med, men det kan väl inte vara en målsättning för vår skolpolitik och för ett utbildningssamhälle att öka elevantalet i klasserna! Det borde vara tvärtom. Vårt land består av glesbyg der i högre grad än av tätorter. Höjt elevantal i klasserna innebär att klasserna i tätorterna blir överlastade, därför att det lägre eller ringa antalet barn i glesorterna för med sig klasser med lågt elevantal. Efter allt det som lovats i fråga om personalvård hade jag faktiskt väntat att få se mera konkreta spår av den vänliga omtanken om personalen. Skolöverstyrelsen hade fört fram några inte alltför kostnadskrävande förslag för att hjälpa lärare som råkat i alldeles speciella svårigheter, men jag har inte kunnat hitta något gensvar på dessa förslag i statsverkspropositionen. Jag får väl ta fasta på utbildningsministerns löfte att personalförändringarna i skolan måste genomföras på sådant sätt att den enskildes trygghet bevaras. Det är ett löfte som förpliktar. Vi har här i riksdagen fattat beslut om ny läroplan för grundskolan, att tillämpas från och med läsåret 1970/71 och med successivt införande i årskurserna 1, 4 och 7. De största förändringarna äger rum på högstadiet. Om man från ett visst datum skulle börja praktisera den mest avancerade förändringen, nämligen övergången till lagarbete och utläggningen av arbetsområden — alltså ämnenas integritet i varandra — kommer man utan tvivel att ställas inför mycket stora och svåra arbetsuppgifter. Ja, det torde kunna innebära en arbetssituation och en undervisningssituation som blir mycket svår att bemästra. Det är knappast möjligt att genomföra reformen i ett enda svep. Ur både lärarnas och elevernas synpunkt är det nog klokast att från början praktisera försiktiga förändringar, som genomföres successivt och kontinuerligt. Erfarenheter från försöksverksamhet med lagarbete och arbetsområden pekar på att en övergång från ett undervisningssystem med ämnesbunden undervisning till undervisning med arbetsområden i integrerade ämnen med lärrarlag måset ske gradvis och i takt med tillgången på lämpligt arbetsmaterial. Enligt den nya läroplanen blir läraren alltmer handledare. Han skall vara stimulator och ansvarig administratör. Men för att förverkliga detta behövs det förutsättningar som i dag inte helt föreligger. Jag tänker t.ex. på behovet av arbetsplatser för lärarna i skolans lokaler. Klasslärarna har ju sitt klassrum som de kan använda i brist på annat, men vilka möjligheter har ämneslärarna? Jag tänker vidare på biträdesoch assistenthjälp för arbetsuppgifter av icke-pedagogisk natur, passande arbetsredskap och läromedel samt en mer ändamålsenlig lokalmässig disponering av skolans läromedel. Om inte sådana nya resurser kan tillföras skolan, har läroplansrevisionen små utsikter att slå igenom inom rimlig tid. Detta har allvarligt påtalats av lärarorganisationerna, och det bör man beakta. Utbildningsministern sade för resten nyligen i sitt tal under skolveckan att man bör lyssna noga när läraropinionen uttrycker oro och bekymmer. Med den nya läroplanen måste vi också räkna med ett ökat samarbete mellan skola och hem. Föräldrarna behöver få tid på sig att lära känna det nya och förstå den arbetsmetod som skall införas. Härför behövs det goda kommunikationsoch informationskanaler mellan skolan och hemmen. Vi upplever för närvarande en kraftig omdaning av vårt skolväsende. Till bilden hör också privatskolorna. Dessa skolors situation har blivit prekär.

Statens ansvarstagande är av relativt sent datum. Vad svenska kyrkan och senare övriga trossamfund, ideella föreningar, bygdeföreningar och enskilda personer satsat i detta sammanhang är ett stort och ännu inte utforskat område. Också uppgifterna om antalet privatskolor är osäkra. Följande uppgifter torde i alla fall ge en riktig bild av andelen privatskolor i det svenska skolsystemet. Det finns ett okänt antal förskolor, 32 grundskolor, 4 realskolor, 26 gymnasier, 42 folkhögskolor och minst 107 yrkesskolor. Statens förhållande till privatskolorna i vårt land är inte positivt men det finns ett glädjande undantag, nämligen förhållandet till folkhögskolorna. Ungefär hälften av folkhögskolorna är rörelseskolor, och att dessa skolor är ett värdefullt inslag i den svenska vuxenundervisningen är det inte någon diskussion om. Men när det gäller privatskolor i övrigt är bilden en annan. Den svenska regeringens inställning framgår av ett uttalande som gjordes av herr Palme medan han ännu var utbildningsminister. Han ansåg då att det inte fanns någon anledning att generellt stödja och stimulera privatskoleverksamheten, utan att så borde ske bara om särskilda skäl förelåg. Följden har blivit en stor ovisshet för de privatskolor som fungerar, ökade ekonomiska bekymmer, höjda avgifter för eleverna och en sådan privatskoledöd som jag nämnde i mitt citat. Är denna privatskoledöd och den nuvarande tendensen till ett så gott som totalt statligt monopol på skolans område acceptabla ur liberal synpunkt? En jämförelse med läget i andra demokratiska länder i Europa, Amerika och Asien visar att generositeten mot privatskolorna är mycket större i dessa andra länder än i vårt land. Oginheten mot privatskolorna hör framför allt hemma i de socialdemokratiska lägren. Motiveringen för ett liberalt partis politik mot privatskolorna bör enligt mitt sett att se vara följande. Skolan skall syfta till att ge möjlighet till fri debatt och självständiga ställningstaganden, vilket bäst sker med en generös hållning till privatskolorna. Dessa skolor är ett ideellt inslag i skolans värld. Där kan man ge utrymme för personliga idéer. Dessa skolor har ofta varit ett intressant experimentfält, de har ofta varit nydanare pedagogiskt sett — något som det är svårt att uppnå i det offentliga skolsystemet. Det finns flera exempel på detta. Jag vill nu särskilt framhålla värdet av den skolform med varvad undervisning på gymnasienivå som praktiseras i Restenässkolan nära Ljungskile på Västkusten. Den bör få ett vidgat stöd av samhället. Det bör finnas valmöjligheter även i det stora skolsamhället. Det finns situationer där ett alternativ är nödvändigt för att undvika personliga tragedier. Jag vill emellertid framhålla att det är särskilt angeläget att privatskolorna inte utvecklas till ett slags elitskolor där i praktiken bara barn från välbärgade familjer vinner inträde. Detta kan givetvis lättare undvikas om skolorna får sådana ekonomiska bidrag att elevavgifterna kan hållas på en rimlig nivå. Eftersom samhället inte har de direkta kostnaderna i sina egna skolor för de elever som undervisas i privatskolorna bör åt dessa skolor — givetvis under förutsättning att de uppfyller vissa grundläggande krav — ges ekonomiskt stöd för deras verksamhet. Ett skäl att därvid vara generös är att man i dessa skolor har möjlighet till ett friare experimenterande som kan komma hela utbildningsväsendet till godo. Man bör särskilt uppmärksamma de betydande kostnader som privatskolorna numera har för lokaler, utrustning, lärarlöner m.m. Särskilt angeläget för flera internatskolor är att snabbt få besked om de statsbidragsvillkor som kan göra det möjligt för dem att förverkliga de planer på moderna institutioner och elevhem som sedan länge har utarbetats. Regeringen har — trots framstötar i riksdagen, bl.a. från folkpartiet — ännu inte lagt fram förslag på viktiga punkter i det reformprogram som utformades av 1964 års utlandsoch internatskoleutredning. Jag vill stryka under behovet av ett omedelbart ställningstagande för att rädda några skolor som kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Alltså: Privatskolorna är ett värdefullt komplement i det svenska skolväsendet, och samhället bör därför i princip visa generositet gentemot dessa skolor. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord också om frivilligorganisationerna. I ett socialliberalt samhälle spelar de frivilliga organisationerna — alltså folkrörelserna — en mycket stor roll. Om deras arbete skulle övertas av statliga organ skulle vi få en statlig maktkoncentration som vore farlig för den enskilda människans rörelsefrihet och initiativkraft. Vi behöver mera personligt engagemang och mindre byråkrati, en balans mellan olika intressen i ett decentraliserat system. Vi har också sett hur frivilliga organisationer kan gripa in och hjälpa snabbt i lägen där ett officiellt organ med nödvändighet agerar långsammare. I detta sammanhang skulle jag vilja understryka den vädjan som framförts av bland andra Jan-Erik Wikström, som numera tillhör första kammaren, i hans egenskap av ordförande i folkpartiets kristligt-sociala råd, nämligen att en del av den humanitära hjälpen till Nordoch Sydvietnam kanaliseras genom kyrkorna. Jag tycker det är egendomligt att man på socialdemokratiskt håll är så misstänksam mot många av dessa organisationer. För närvarande är de organisationer som arbetar för allmännyttiga ändamål befriade från gåvoskatt. De kan ta emot gåvor på vilka belopp som helst utan att staten tar någon del av dem. Vi har föreslagit en viss avdragsrätt på inkomstskatten, men det förslaget har regeringspartiet gått emot. Nu vill man på dessa gåvor, som alltså ges av redan beskattade pengar, ta ut en gåvoskatt så snart gåvans värde överstiger 4000 kronor, och dessutom vill man klämma åt dem som nu får betala arvsskatt — det är den stora majoriteten — genom en skatteskala som kan medföra dubbelt så hög skatt som den nuvarande. Om man därtill lägger den extra belastning som arbetsgivaravgiften utgör, måste man förvåna sig över den bristande viljan till att stimulera organisationerna. Givetvis skall också dessa organisationer betala de arbetsgivaravgifter som finansierar pension och sjukförsäkring för deras anställda. Men glöm inte att den särskilda enprocentiga arbetsgivaravgiften infördes som en kompensation för att näringslivet slapp betala oms på sina investeringar! Dessa kristna och ideella organisationer har inte investeringar av detta slag. Jag vill föreslå finansministern att titta extra på kapitalskatteberedningens förslag i det här avseendet.

Herr talman! Regeringens näringspolitik såsom den manifesterat sig under förra året och såsom den också kommit till uttryck i årets statsverksproposition inger hos många medborgare, särskilt hos dem som driver mindre och medelstora företag, mycket stor oro. Detta har tidigare i dag fastslagits från denna talarstol, men jag tror inte att man kan betona det tillräckligt mycket. Vad är det då som gör att denna oro har kommit fram? Framför allt är det de stränga kreditrestriktionerna, som satt många mindre och medelstora företag i en svår situation. För en tid sedan gjordes en analys av affärsbankernas kreditgivning under en tolvmånadersperiod, och denna visade att de mindre och medelstora företagens andel av kreditexpansionen sjunkit starkt. Under den senare tolvmånadersperioden steg den mindre företagsamhetens andel av krediterna med bara 3,4 procent, medan den större industrins krediter steg med hela 13,2 procent. Under den föregående tolvmånadersperioden hade kreditgivningen till mindre företag stigit med 12,3 procent men med bara 8 procent för de större. Denna mycket hårda åtstramning gör att flera företag kan tvingas att ge upp, inte så mycket på grund av orderbrist, hård konkurrens och bristande lönsamhet utan på grund av kreditrestriktionernas förlamande verkan. Denna uppfattning delas också glädjande nog av vissa ledamöter av riksbanksfullmäktige. Jag vill erinra om att Företagareförbundet i en skrivelse till finansdepartementet hade begärt vissa lättnader i kreditgivningen mot statlig borgen. När riksbanksfullmäktige hade frågan på remiss, reserverade sig två ledamöter mot fullmäktiges motivering för avslag. De ansåg nämligen att den mindre och medelstora företagsamhetens kreditsvårigheter nu är så betydande att Kungl. Maj:t bör pröva möjligheten att åstadkomma lättnader för denna grupp av kredittagare. Samtidigt som vi har hårda kreditrestriktioner har vi, som bekant, ett rekordhögt ränteläge. Vi har dubbla kreditbegränsningar, dels kvantitativa genom restriktionerna, dels kvalitativa genom den höga räntan. Situationen för den mindre företagsamheten, de självägande företagarna, familjeföretagarna, är därigenom så svår att jag vill instämma i de krav som framfördes av reservanterna i riksbanksfullmäktige. Samtidigt som svenska företag har stora svårigheter på grund av kreditåtstramningen tycks det gå mycket lätt att få fram pengar till statliga före tag eller till företag som ägs gemensamt av staten och privata intressenter. Listan över statlig eller halvstatlig nyetablering i fjol är mycket diger. I årets statsverksproposition lämnades uppgifter om ett nytt sådant statligt företag. I detta fall skulle staten i samarbete med privata svenska intressenter och ett amerikanskt storföretag ägna sig åt sjukvårdsmateriel. Med den kännedom jag har om svenska företagare tror jag mig kunna säga, att en sådan etablering rent principiellt väcker mycket starkt motstånd. Det är ganska egendomligt att man i dagens situation kan tillgripa sådana metoder, som ger utländska storföretag en ny marknad i Sverige, samtidigt som många företag har mycket stora besvärligheter, bl.a. — som jag nyss nämnde — på grund av kreditrestriktionerna. Åtgärder av detta slag skapar bitterhet 1 de svenska företagarkretsarna. Jag tror inte på lyckan i gruppäktenskap, inte heller i sådana av herr Wickmans modell på det ekonomiska området. Förslaget om skärpning av arvsoch förmögenhetsskatterna har vi också berört i dagens debatt. även det väcker en stark oro bland de egna företagarna. Näringslivets kritiker långt ute på vänsterflygeln brukar gärna tala om förmösgenhetstillväxten hos företagarna, men, herr talman, förmögenheten är ju i själva verket ett arbetsredskap för företagare och jordbrukare. Det är en förutsättning för att ett företag eller ett jordbruk skall kunna drivas konkurrenskraftigt och effektivt. Jag vet att herr finansministern har förståelse för att en viss förmögenhet ofta inte är något annat än ett arbetsredskap, men han känner tydligen inte till någon annan form för förmögenhetsbeskattning än den nuvarande. Man undrar emellertid om det inte vore möjligt att finna ett annat system, så att det vid beskattningen togs större hänsyn till förmögenhetens avkastning än till dess nominella belopp. Låt mig ta ett exempel. En miljonförmögenhet i fabriker eller i jordbruk som avkastar 100 000 kronor skall skattebelastas högre än en förmögenhet på 500 000 kronor som också avkastar 100 000 kronor. Man kan fråga sig var rättvisan ligger häri. Det borde vara möjligt, tycker vi från företagarhåll, att finna skatteregler enligt vilka den s.k. förmögenheten beskattas efter förmögenhetens avkastning och inte enbart efter dess nominella värde. Detta borde vara en mycket angelägen skattereform, och vi vill gärna rekommendera finansminister Sträng att titta även på sådana frågor. Från regeringshåll talas i dag en hel del om företagsdemokrati.

Vi som i våra företag har företagsnämnder har kunnat konstatera att vi får många värdefulla råd, synpunkter och tips från de anställda, och dem skall vi ta vara på. Mot bakgrunden av den senaste tidens oro på arbetsmarknaden, som vi hört mycket om inte minst i dag, nödgas jag konstatera, herr talman, att stordrift, statliga företag och verk i och för sig inte garanterar företagsdemokrati och inte heller medansvar och medinflytande för de anställda. Detta förhållande borde kunna bli en väckarklocka i svensk politik när det gäller att bedöma egenföretagens betydelse och villkor i 1970-talets samhälle.

Herr talman! Jag skall vid denna sena tidpunkt avstå från en inledande allmänpolitisk kommentar. Jag har för avsikt att ta upp en enda fråga — men en fråga som utgör ett mörkt kapitel i vårt samhälle. Vad jag åsyftar är trafikolyckorna och trafiksäkerheten. Här i kammaren behöver jag inte erinra om vilket oändligt mått av mänskligt lidande som det alltför stora antalet trafikolyckor medför för olyckornas offer och deras anhöriga. Jag behöver heller inte påminna om den våldsamma belastning på samhällsekonomin i form av direkta och indirekta kostnader som trafikolyckorna medför. Allt detta är ting som inte bara är alltför välkända utan som också gör att vi är överens om att ökad trafiksäkerhet är ett socialt och ekonomiskt samhällsintresse av högsta angelägenhetsgrad. Jag finner det därför heller inte nödvändigt att på något sätt uppta tiden med statistiska redogörelser för antalet olyckor i olika former. Jag vill endast fästa kammarens uppmärksamhet på det mycket allvarliga faktum att även detta år kommer sannolikt omkring 1 200 människor att dödas och ca 20 000 att mer eller mindre allvarligt skadas i trafiken. För mig står det alldeles klart att vi inte stillatigande kan godta ett sådant förhållande, utan att vi i stället med all kraft måste medverka till en avsevärd förbättring av trafiksäkerheten. Självfallet måste trafikproblemen angripas från många olika utgångspunkter. Allteftersom fordonsbeståndet ökar och trafikintensiteten tilltar — prognoserna är alarmerande — måste insatser göras för att den ökande trafikmängden inte skall orsaka än högre olyckstal. I debatten som blir allt livligare, inte bara i massmedia utan också man och man emellan, diskuteras olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Det tas initiativ och framläggs förslag av större eller mindre värde från olika håll, ibland kanske mindre väl genomtänkta förslag men i regel med ett klart seriöst syfte. Många av förslagen avser emellertid åtgärder som med hänsyn till kostnader och tid för genomförandet måste betraktas som synnerligen långsiktiga. Jag avser här närmast uttalanden som gjorts angående förbättringar av trafikmiljön såsom ett radikalmedel för att åstadkomma större säkerhet. Hur angelägna och verksamma sådana åtgärder än må vara, är det inte realistiskt att tänka sig att vi inom rimlig tid kan genomföra en mera påtaglig förbättring av trafikmiljön. Vad vi behöver i dag är åtgärder som leder till en snabb förbättring av trafiksäkerheten. Sådana åtgärder utesluter emellertid inte att vi på längre sikt ägnar oss också åt miljöfrågorna, varigenom vi sannolikt kan göra stora trafiksäkerhetsvinster i framtiden. När en trafikolycka inträffar, görs det ofta gällande att den berott på halt väglag, dålig sikt, bristfällighet hos fordonet etc. är inte detta en förvanskning av fakta? Är det inte i stället oftast så att föraren saknat tillräckligt mått av omdöme och kunskaper för att anpassa sitt körsätt efter de förhållanden som rådde vid tillfället? Skall vi nå en väsentlig förbättring av trafiksäkerhetssituationen, måste vi se till att trafikantens kunskaper ökas. De största kraven måste man då utan vidare ha rätt att ställa på den som har den ansvarsfulla uppgiften att föra fordonet. Men för att kunna skärpa kraven måste vi se till att körkortsaspiranten får en mer omfattande utbildning än han i dag får, en grundligare och effektivare utbildning som ger möjligheter att ställa större fordringar vid förarprovet. Det borde inte vara så att 15 å 20 minuters körning — ofta kanske under mycket gynnsamma trafikoch väderleksförhållanden — skall anses till fyllest som bedömningsgrund beträffande en persons förmåga och kunskap att behärska ett fordon. Vi måste i trafiksäkerhetens intresse se till att det i stället blir så, att den som godkänns vid ett förarprov verk ligen har visat att han är kvalificerad att under skiftande förhållanden uppträda med sitt fordon på vägen. Vi måste vidare komma ifrån tanken att det skall vara en självklar rätt att inneha körkort. Om den som fått förtroendet att föra motorfordon senare visar sig inte hålla måttet, vare sig det beror på bristande vilja att rätta sig efter trafikens regler, bristande kunskaper eller brister i fysiskt eller psykiskt hänseende, måste han mönstras ut som fordonsförare intill dess han visat att han motsvarar de krav som samhället måste ställa på en god förare. Det krävs sålunda att samhället bättre än hittills utnyttjar de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen erbjuder i fråga om återkallelse av körkort. De regler som anger hur vi skall umgås med varandra i trafiken måste vara så klart och entydigt utformade, att trafikanten inte behöver tveka om eller överväga hur han skall handla i ett visst läge. Det betyder att trafikreglerna inte får lämna utrymme för alltför teoretiska tolkningar, utan trafikanten skall ha en chans att utan vidare kunna rätta sig efter dem. Detta är nödvändigt för att vinna förståelse hos trafikanterna och för att polisen skall kunna övervaka att reglerna följs. Det betyder också att t.ex. hastighetsbestämmelserna borde vara så utformade att det inte fordras ett så stort antal vägmärken som nu är fallet. Ju fler märken som sitter uppsatta efter vägarna, desto svårare är det att iaktta och tyda dem alla, ett förhållande som på intet sätt är till båtnad för trafiksäkerheten. Av allra största betydelse för säkerheten är naturligtvis att reglerna följs, vare sig det är fråga om de rena trafikreglerna eller dem som gäller fordonens utrustning och beskaffenhet. Tyvärr upplever vi en alltmer utbredd tendens till ökad nonchalans hos ett allt större antal trafikanter när det gäller efterlevnaden av gällande bestämmelser. Uppgifter om detta ser vi dagligen i tidningarna, som berättar om omdömeslöshet i olika former, våldsamma hastigheter, olämpliga omkörningar, nonchalans av utrustningsbestämmelserna 0. S. V. Rikspolisstyrelsens statistik över trafikbrotten för 1969 visar med kalla siffror hur illa ställt det är med respekten för viktiga trafikbestämmelser. Inte mindre än 19316 misstänkta rattfyllerister anträffades av polisen. Den som gör sig skyldig till ett så allvarligt trafikbrott torde inte vara särskilt väl utrustad i fråga om ansvar och omdöme. Särskilt betänklig blir situationen då man av polisens statistik ser att antalet under 1969 omhändertagna misstänkta rattfyllerister ökat i förhållande till 1968 med inte mindre 4 004, vilket gör drygt 26 procent. Detta säger oss i klartext att under varje dygn i medeltal 53 sådana farliga trafikbrottslingar gjort livet osäkert för sig själva och andra på vägar och gator innan de greps av polisen. Rattfylleriet är emellertid inte den enda alarmerande rubriken i trafikbrottsstatistiken. Låt mig här bara nämna några exempel på andra ur trafiksäkerhetssynpunkt speciellt farliga beteenden som polisen uppdagat under år 1969 och som ökat avsevärt i förhållande till år 1968. Olovlig körning har uppdagats i inte mindre än 14 268 fall — en ökning sedan 1968 med 31 procent. Hastighetsöverträdelser har förekommit i 79596 fall — en ökning med 30 procent, infart på huvudled utan att stanna i 9 302 fall — en ökning på ett år med 23 procent. Brott mot bestämmelser angående <maximilast, axeltryck m.m. har uppdagats i 11 461 fall — en ökning med 41 procent. Trots förekomsten av bestämmelser om obligatorisk kontrollbesiktning har vidare i samband med flygande inspektion utfärdats 14713 körförbud och 24 626 förelägganden om kontrollbesiktning.

Sedan kan det naturligtvis diskuteras varpå ökningen beror, om den är ett utslag på en tilltagande nonchalans mot bestämmelserna eller enbart ett resultat av den något skärpta övervakning som polisen med stora ansträngningar lyckats prestera. Sanningen ligger förmodligen någonstans däremellan. Siffrorna står där trots allt som ett klart bevis på förekomsten av en omfattande trafikbrottslighet. Försök och undersökningar av olika slag både här hemma och i utlandet har klart visat att det råder ett starkt samband mellan polisens trafikövervakning och trafikanternas uppträdande. Detta tar sig det uttrycket att ju kraftigare polisövervakningen är, desto bättre följer trafikanten spelets regler, vilket i sin tur ger ett klart utslag i ett avsevärt minskat antal trafikolyckor. Därför framstår också värdet och nödvändigheten av en effektiv trafikövervakning från polisens sida i allt klarare dager. Rikspolischefen har vid flera tillfällen och i olika sammanhang framhållit att polisens trafikövervakning ingalunda är avsedd att till varje pris »sätta fast» trafiksyndare. Verksamheten skall tvärtom i första hand syfta till att förebygga trafikbrott, hjälpa trafikanterna till rätta genom att i möjligaste mån öka framkomligheten, hjälpa dem vid missöden av olika slag o.s. v. Polisen har i sammanhanget också en annan mycket viktig uppgift, nämligen att till andra myndigheter rapportera olika förhållanden ute på vägarna, så Därutöver är polisen engagerad på flera olika sätt i strävanden att åstadkomma ökad säkerhet i trafiken. Det gäller t.ex. arbetet med trafikdirigering, trafikundervisning i skolorna, arbete med information m.m. Inom polisen finns i dag 1 380 tjänster, inrättade för trafikpolistjänst. Denna numerär är självfallet otillräcklig för att man skall kunna upprätthålla en tillfredsställande trafikövervakning på vårt 9 700 mil långa nät av allmänna vägar samt i våra många tätorter med ett oändligt stort övervakningsbehov. Vid beräkningen av resurserna måste man självfallet ta hänsyn till arbetskraftsbortfallet genom semester, fridagar, sjukdom, deltagande i utbildning m.m. Det är således förklarligt, om det ibland verkar vara långt mellan polispatrullerna ute i trafiken. De brister som föreligger beträffande numerären söker rikspolisstyrelsen kompensera genom kraftsamlingar av olika slag, varigenom man punktvis under korta tidsperioder kan åstadkomma en övervakningsfrekvens som borde vara konstant. Det måste ligga i samhällets intresse att sörja för att polisen ges de personella och materiella resurser som fordras för att kunna kontinuerligt upprätthålla en tillfredsställande trafikövervakning. För att trafikövervakningen skall nå full effekt är det också av största vikt att upplysning och information koordineras med övervakning. Trafikanten skall ha en rejäl chans att lära sig olika detaljer ordentligt genom intensiva kampanjer, varpå efterlevnaden skall följas upp av polisen och på många andra sätt. Om man alltså i press, radio och TV får veta, att man har skyldighet att stanna före infart på huvudled, skall det också under den närmast följande tiden tillses, att polisen ute på vägarna ägnar sig åt att kontrollera just denna detalj. Först då vänjer sig trafikanten vid att ta propagandan på allvar. Därför krävs en samordning mellan trafiksäkerhetsverkets informationskampanjer och polisens trafikövervakning.

Herr talman! Det har varit intressant att ta del av och lyssna på den samhällsdebatt som har pågått och pågår — det gäller både den debatt som har förts i massmedia de senaste veckorna och den debatt som har förts i riksdagen här i dag. Det är en helt annan diskussion än den som har förts tidigare, nämligen om hur den enskilde individen upplever sin situation. Den frågan har kommit under diskussion på ett helt annat sätt än tidigare. Jämlikhetsdebatten har därmed fått en djupare dimension. Det rör inte endast de ekonomiska termerna och de ekonomiska standardmåtten, och det är detta som jag tycker är det positiva i den debatt som nu pågår. Vi har fått det s.k. välståndssamhällets problem inpå knutarna, problem som ganska tydligt är en följd av teknikens snabba framryckning. Politikerna och de ansvariga i samhället kan väl konstatera att man inte i tid har uppmärksammat de negativa verkningar som följt och följer i strukturomvandlingens spår. Det hjälper inte den enskilde individen om ledande politiker aldrig så högt utropar >Hurra vad vi är bra» och säger att vi är bäst i världen. Här gäller det främst den arbetande människans situation. Vi har från vårt håll vid olika tillfällen tagit upp låginkomsttagarnas problem och har krävt rejäla åtgärder på löneoch skatteområdet och sociala åtgärder, men till bilden hör också människornas trygghet och trivsel i arbete och bostad och på fritiden. Som kammarens ledamöter känner till tog vi upp de här frågorna i en stor riksdagsmotion för åtta år sedan. Vi krävde ett handlingsprogram för att bl.a. inom arbetslivet motverka stress och otrivsel. Det är ganska egendomligt att riksdagen och även massmedia för endast ett fåtal år sedan var så kallsinniga till de här frågeställningarna, som i dag är så väsentliga och utgör några av de viktigaste samhällsfrågorna. Hur många är det inte som känner oro i arbetet, helt enkelt inför uppgiften att klara det ökade tempot? Detta är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Om jag inte missminner mig visade en LO-enkät som gjordes för en tid sedan att drygt en miljon LO-medlemmar kände oro för hälsorisker i arbetet. Det gällde buller, drag, störningar o.s.v. Det är glädjande att miljöfrågorna och då särskilt de som gäller arbetsmiljön under den senaste tiden har ställts i fokus. Jag hoppas att det ur den debatt som nu förs på ett brett plan skall komma fram handlingslinjer för att undanröja de missförhållanden som råder. Jag vågar säga att vi är ute i elfte timmen. Hade man velat ta upp dessa frågor på ett tidigare stadium skulle vi säkerligen inte ha haft problem av den storleksordning vi har i dag. Den situation vi upplever säger oss också hur angeläget det är att ta itu med demokratin på arbetsplatserna. Det gäller såväl den privata som den samhälleliga sektorn. Vi strävar inom vårt parti mot jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle och därför kommer vi att i överensstämmelse med centerns grundidé om alla människors lika värde och rättigheter arbeta för en utvidgad företagsdemokrati. Om man har försökt att i massmedia — även om bevakningen inte alltid varit objektiv — följa utvecklingen vid gruvarbetarstrejken har man inte kunnat undgå att märka gruvarbetarnas reaktion mot det väldiga avståndet mellan arbetaren och LKAB:s ledning. Nog är det egondomligt att det skall finnas en sådan distans mellan ett statens eget, folkets eget, företag och de anställda. Ser man sedan efter vilka det är som sitter i LKAB:s styrelse, ökar förvåningen ty det är ju av den socialdemokratiska regeringen utsedda trogna och tongivande socialdemokrater som är med i affärsledningen och har ett betydande inflytande i LKAB:s styrelse. Man måste fråga sig, hur det då kan bli en sådan distans mellan ledning och arbetare. Sammanfattningsvis vill jag på detta område slå fast att låglönegrupperna måste i första hand tillgodoses i ekonomiskt och socialt avseende. Samhället och företagen måste ordentligt ta itu med en bättre utformning av miljön och trivseln på arbetsplatserna i såväl psykiskt som fysiskt avseende, och den anställde måste få större möjligheter att påverka sin situation inom företaget liksom arbetarna bör ha möjlighet att påverka olika beslut inom företaget. Vi märker ständigt hur koncentrationstendenserna ökar. När vi tagit del av statsverkspropositionen, finner vi ytterligare belägg härför. Det talas i olika sammanhang om en spontan avflyttning från vissa orter och om en lika spontan inflyttning till vissa orter. Jag vill säga att detta tal om en spontan avflyttning är fel. Det är bara det att samhällets ansvariga har ställt styrmedlen på detta sätt. Samhället bör enligt vår uppfattning skapa förutsättningar att lösa problemen, och då är frågan hur dessa förutsättningar skall skapas. Jag skall bara ta något exempel, som belyser hur det handlas från högsta ort ibland. Jag hade en interpellation här i kammaren före jul och debatten gällde vägarna och kommunikationerna. Det är så att den lokala järnvägstrafiken på ett visst område dras in i min hemort utan att vägväsendet blir upprustat. Jag ställde då frågan och ställer den alltjämt: Hur är det med kommunikationerna mellan statens olika verk — i detta fall järnvägsstyrelsen och vägverket? När man lägger ned en järnväg utgår i regel extra vägpengar för att rusta upp vägsystemet, men när man drar in lokaltrafiken på en järnväg, 1 detta fall södra stambanan, får man inga pengar som ersättning för att bygga ut vägnätet. Tågen dras in utan hänsyn till effekterna för näringslivet och för befolkningen i det berörda området. Vi märker detta som sagt i olika sammanhang. När folkpartiets nye ledare talade i första kammaren i dag sade han något om att han under sina fem år i Kronobergs län lärde sig mycket genom de direkta kontakter som han fick med företagen och företagarföreningen, de ekonomiska problemen o.s.v. Han fick kontakt med verkligheten. Jag tror att det skulle vara av oerhört stort värde, om representanter i de statliga verken och även i kanslihuset hade litet mera kontakt med verkligheten, med hurdana förhållandena är ute i landet. Då kanske en del skulle vara annorlunda. Vad beträffar bostadsbyggandet kan man säga att det har byggts mycket under de senaste åren, och det verkar också som om man hade fått en ganska hygglig ordning på kredittillförseln. Men vad beträffar den planering som gäller för mer än det allra närmaste året började man ju i fjol med att fördela ett s.k. garanterat program plus en projektreserv. Det har bostadsstyrelsen gjort på uppdrag av Kungl. Maj:t. Man har fördelat 60 000 lägenheter som är det garanterade programmet för 1971 och projektreserven om 7000 lägenheter, så att endast 45 kommunblock plus de tre storstadsområdena har fått någon tilldelning. De övriga 225 kommunblocken kan inte göra någonting åt den långsiktiga planeringen, och det är väl inte underligt om man i alla dessa kommunblock känner sig stämplad av regeringen som mindre utvecklingsbar och expansiv. Vårt partis representanter reserverade sig föregående år mot att den långsiktiga planeringen inte skulle gälla hela landet, men vi kunde inte ens då tänka oss att den socialdemokratiska majoritetslinjen skulle få sådana konsekvenser då saken kom i regeringens och bostadsstyrelsens händer. I Blekinge, Kronobergs, Göteborgs och Bohus, Värmlands, Västmanlands, Jämtlands och Norrbottens län har man endast fått tilldelning till ett enda kommunblock, detta trots att det i de övriga kommunblocken finns ett näringsliv som behöver förnya sitt bostadsbestånd. På detta sätt har man alltså avkopplat länsbostadsnämnderna, det regionala organet, från en väsentlig del. Den högsta myndigheten har fastställt kvoten för en eller flera orter, medan det regionala organet sedan får fördela det övriga. Man måste säga att detta är ett mycket egendomligt förfarande. Småhusbyggandet har ökat med någon procent men detta uppfyller inte konsumenternas krav, den saken är nog ganska klar. När regeringen nu lyckats höja småhusens andel någon procent erkänns i statsverkspropositionen att statsmakterna genom åtgärder kan stimulera till en ökning av småhusandelen, något som man inte förut velat hålla med om. Vi har tidigare begärt, och kommer också att göra det i år, att små husbyggandet skall ligga utanför kvoten. Här finns ett mycket märkligt förhållande. Det byggs många fritidshus i dag. Man kan bygga ett sådant på upp till 80 kvadratmeter utan att det inräknas i kvoten. Det gäller alltå ett fritidshus som man visatas i under vissa tider på året. Vill man däremot bygga ett bostadshus på 80 kvadratmeter där man skall bo hela året regleras byggandet genom kvottilldelning. Det är ett mycket märkligt förhållande, måste jag säga. Avslutningsvis skall jag ta upp ett par saker i statsverkspropositionen. Jag vill säga till socialministern att jag tycker det är tillfredsställande att han har följt upp handikapputredningen. Det finns en hel del positiva saker som vi har anledning att hälsa med tillfredsställelse. På någon punkt blir man dock litet förvånad. Vi vet att de sociala problemen på många områden är besvärliga. På ungdomssidan satsas mycket på ungdomsvård och på ungdomsvårdsskolorna. Socialstyrelsen redovisar i år att vården utanför skola har ganska stor omfattning och har också kommit underfund med att den vården har mycket stor betydelse. Trots detta har socialministern gjort en väsentlig prutning på det belopp som socialstyrelsen begär för att klara kostnaderna för familjevården. Jag kan inte förstå denna njugghet mot den formen av vård, som dels är billig i förhållande till vården på ungdomsskolorna, dels är nödvändig för att följa upp och komplettera den vård som ges på skolorna.

Ja, herr talman, jag har velat föra fram dessa spörsmål då jag anser att de är väsentliga. I diskussionen om miljön kommer vi inte ifrån samhällsplaneringen och frågan hur vi planerar i fortsättningen. Skall vi kunna klara upp miljöproblemen och försöka komma till rätta med de stora sociala problem som i väsentlig grad är en följd av den snabba omställningen och koncentrationen i samhället, måste vi ha en annan samhällsplanering. Vi måste — jag har sagt det tidigare från denna talarstol — sätta stopp för storstädernas tillväxt. Då måste vi vidta åtgärder så att storstäderna kan få den läkningsoch saneringsperiod som de säkerligen behöver. Jag tror att det är nödvändigt att vi får någon form av etableringskontroll i detta land. I annat fall klarar vi inte upp problemen. Man har alltför länge på ansvarigt håll ryckt på axlarna åt dessa problem och velat bortförklara dem med att de är en följd av samhällsutvecklingen. Jag vill säga att de som har ansvaret för den politiska utvecklingen också har stora möjligheter att påverka utvecklingen i samhället. Som tiden nu var långt framskriden och flera talare anmält sig för yttrandes avgivande, beslöt kammaren på herr talmannens förslag att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens plenum.

Herr talman! Jag ber att få tacka hans excellens herr ministern för utrikes ärendena för svaret, som jag fann alldeles utmärkt. Det finns en grupp u-landsarbetare som hittills inte har fått veta mycket om vad som säges om deras arbete. Missionärerna i Afrika har givit 300 stammar och folk möjligheter att meddela sig skriftligen med varandra på sitt eget språk, och då man vill hjälpa de människor som i detta avseende är mest vanlottade måste man anlita personer som kan tala med dem på deras språk. Jag kan som exempel nämna Kunama. Det är inte många som kan tala med människorna där på deras språk. I viss mån gäller detta också för människorna som talar tigrinia och gallinja i Etiopien. Det är viktigt att människorna där också får komma till tals med oss, som skall hjälpa dem. Jag finner det mycket beklagligt att svensk radio och TV under den senaste tiden inte har uppehållit goda kontakter med dem som behärskar dessa tungomål och som kan förmedla dessa fattiga folks syn på sin situation. Det är viktigt att nyhetsförmedlingen från dem inte brytes i våra massmedia. Ibland frågar man sig om det pågår en tävlan mellan de två kanalerna om att vara djärvast i kritiken av det som göres där ute. Vi får nu veta att SIDA:s egen personal erhåller informationer om vad som säges här hemma. Hittills har frivilligorganisationernas arbetare inte fått höra mycket mer än rykten, och jag vet att det på många håll har rått olust för detta. Många av u-landsarbetarna står ju i ett arbete som direkt stödes av SIDA:s medel. För min del vill jag deklarera att SIDA :s verksamhet inger mig förtroende. En gång fanns det också hos mig en viss skepsis i det avseendet, men den försvann totalt under en resa i Afrika som gav mig en mycket positiv syn på arbetet där. Det finns organisationer som har varit verksamma i Afrika — vissa av dem har hållit på i 100 år — och jag känner några män, pastor Hagner i Eritrea och pastor Stjärne i Etiopien, som har arbetat där sedan 1920-talet och som alltjämt gör det. Varför inte fråga dessa verkliga kännare av förhållandena? Jag tror att det skulle ge en helt annan syn på vad som sker. Jag är rädd för att TV:s reportage har haft en negativ verkan och i viss mån undergrävt förtroendet för vår u-hjälp. De människor som rest ut för att ar beta i u-länderna är värda ett bättre. öde än att på detta sätt få sina insatser nedvärderade i allmänhetens ögon. Pressens referat av sändningarna har visat att dessa överallt i landet uppfattas negativt. Jag ber än en gång att få tacka utrikesministern för svaret.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om min fråga av det skäl som finansministern angav inte har besvarats. Anledningen till min fråga var framför allt den situation som uppstått för vissa jordbrukare inom Sturupområdet. Genom riksdagens beslut om byggande av en ersättningsflygplats för Bulltofta i Sturup stod det på ett rätt tidigt stadium klart att ett ganska stort antal egendomar skulle bli föremål för expropriation eller någon annan form av tvångsförsäljning. Vid ett informationsmöte mellan berörda parter uppmanades ägarna till dessa egendomar att se sig om efter ersättningsgårdar. Nu har sju eller åtta av jordbrukarna följt detta råd, och de ställs inför en mycket besvärlig situation, om de inte får använda den möjlighet som ett uppskjutande av realisationsvinsten skulle innebära. När man läser propositionen 1968: 88 får man ett bestämt intryck av att finansministern har förståelse för de problem som uppstår för personer som genom tvångsförsäljning tvingas lämna sina egendomar. Finansministern uttalar bl.a. följande: »Den skattskyldige bör givetvis ha viss tid till sitt förfogande för att göra ersättningsanskaffningen. Lämpligt synes mig vara att föreskriva att ersättningsanskaffningen skall göras senast före utgången av det tredje kalenderåret efter det år, då realisationsvinsten uppkom.» Men det torde vara detta uttalande som endast berör tidpunkten efter tvångsförsäljningen som gör att det i dag förefaller tveksamt hur man skall förfara om köpet av ersättningsfastighet blir klart innan tvångsförsäljningen har avgjorts. Det står i propositionen inget om hur man skall handla i den situation som uppstått i Sturup, men med den anda som jag finner känneteckna propositionen kan jag inte tänka mig annat än att avsikten varit att undantagsbestämmelsen skall tillämpas också när det gäller en ersättningsfastighet som inköpts kanske mycket kort tid innan tvångsförsäljningen är klar. Om undantagsbestämmelsen inte kan tillämpas i situationer som de aktuella kommer de frivilliga uppgörelserna säkerligen att försvåras. Det torde vara ett intresse från alla parter att försöka ordna de försäljningar som måste ske på ett så smidigt sätt som möjligt. Det är därför som jag förmenar att finansministern bör följa frågan med största uppmärksamhet och bedöma de berörda jordbrukarnas besvärliga situation på ett sådant sätt att det leder till ett för vederbörande positivt resultat. sättande av en utredning rörande skatteutjämningssystemet och kostnadsfördelningen mellan stat och kommun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

Jag vill emellertid i mitt tack till finansministern med tillfredsställelse notera att denna utredning nu snarast kommer att tillsättas. Jag är litet förvånad över att finans ministern så bestämt avvisar tanken på att koppla samman skatteutjämningsproblemet med frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Finansministern vill tydligen först avvakta utredningen om skatteutjämningssystemet, innan frågan om kostnadsfördelningen tas upp till närmare prövning. Dessutom hänvisar finansministern till länsdemokratifrågorna, som skall bli föremål för en ny beredning. Denna arbetsordning innebär att finansministern någon gång i slutet på 1970-talet kan tänka sig att ha förslag att presentera riksdagen. Jag vill emellertid påpeka att — det är säkerligen inte finansministern obekant — när statsutskottet behandlade frågan, så förordade utskottet att en parlamentariskt sammansatt utredning skulle få i uppdrag att göra en Översyn av skatteutjämningsfrågan och att »i samband därmed i härför erforderlig omfattning ta upp till övervägande frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun».

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra beredskapen mot epidemier av Hongkongtyp. Statens bakteriologiska laboratorium har efter samråd med socialstyrelsen fastställt en beredskapsnivå i fråga om influensavaccin. Den omfattar minst 100 000 doser för vaccination av s.k. riskgrupper, dvs. personer med sådana sjukdomar som gör att en influensavirusinfektion kan vara särskilt riskabel. Beredskapsnivån skall vid uppkommande behov kunna höjas till 500 000 doser inom nio månader. Under den aktuella influensaepidemin har SBL:s beredskapsnivå hela tiden legat över den fastställda minimigränsen. Alla order på vaccin för riskgrupper har kontinuerligt expedierats. Däremot har restriktivitet måst iakttas vid leverans till industrier och läkare för vaccination av friska personer. Trots detta har SBL dock distribuerat sammanlagt ca 500000 doser, varav över hälften av egen tillverkning. Enligt vad jag inhämtat avser SBL och socialstyrelsen att lägga fram förslag till höjning av beredskapsnivån sedan erfarenheterna av årets epidemi har samlats. Socialstyrelsen avser att under våren tillsammans med SBL noggrant gå igenom händelseförloppet under den gångna epidemin och därvid pröva även de beredskapsåtgärder i övrigt som kan anses erforderliga.
Herr talman! När vi i Sverige före jul nåddes av den influensavåg som dragit fram över Europa, blottades enligt mångas mening en stor brist i vår beredskap mot liknande epidemier. Många läkare kritiserade öppet vaccinberedskapen vid statens bakteriologiska laboratorium. De lager som fanns var mycket blygsamma och räckte enligt läkaruppgifter inte ens till de medicin ska riskgrupper som socialstyrelsen givit förtur till vaccinering. Socialministern nämnde att det skulle räcka till dessa, men enligt uppgifter från professor Lundbäck rör det sig om 125 000 personer, och vaccinlagret räckte bara till 100 000 personer. När epidemin blev mera utbredd och man började tillfråga andra länder om vaccin, visade det sig att man var för sent ute. Dessa länder hade inget att avstå. Det enda land där man fick napp var Argentina. Enligt uppgift inköptes 100 000 doser från det företag i Argentina, som förra året levererade en miljon doser hit till Sverige. Det är självklart att det hade varit värdefullt om man i tid hade haft vaccin, som räckt till — förutom för de riskgrupper socialministern nämnde — också för vissa andra utsatta och viktiga grupper, såsom sjukvårdspersonal, serviceoch industrianställda m.fl. Jag vill tacka för svaret och alldeles särskilt för avslutningen av detsamma där socialministern säger att socialstyrelsen kommer att lägga fram förslag till höjning av beredskapsnivån sedan erfarenheterna av årets epidemi har samlats. Man kommer därför att pröva även de beredskapsåtgärder i övrigt som kan anses erforderliga. Jag tror att det är en utbredd uppfattning bland allmänheten, att det är viktigt att vi i tid har lagt upp stora lager när vi nås av influensaepidemier av den typ, som har drabbat så stora delar av det svenska folket under den gångna vintern.
Herr talman! De uppgifter som herr Eriksson i Arvika citerar från vissa läkare angående beredskapen får dessa stå för själva. Jag har i mitt svar angivit att beredskapen skall omfatta minst 100000 doser, och den beredskapsnivån har förelegat. Det har också varit möjligt att under relativt kort tid expediera 500 000 doser. Detta är, herr Eriksson, i och för sig inget enkelt problem. Låt mig därför göra ett par korta tillägg. När influensaepidemin mera påtagligt startade i mitten av december förra året påbjöd socialstyrelsen rapportering veckovis till SBL. Antalet rapporterade fall under veckorna sedan rapporteringen inleddes har varit 16 000, 36 000, 40 000 och 32 000. Under föregående vecka var siffran nere i 19 000. Mycket talar för att epidemin har kulminerat i vårt land. Det bör framhållas att influensaepidemiernas utbredning och omfattning är svåra att förutse och att influensavirus är mycket föränderligt, vilket innebär risker för att lagrat vaccin inte går att använda, då förskjutningar i stammens karaktär inträffar. Eftersom epidemierna i allmänhet drabbar många länder, kan man inte heller förlita sig på möjligheterna att täcka vaccinbehovet genom import. Allt detta gör att vaccinationsberedskapen är mycket sårbar och att prioriteringar mellan olika intressegrupper ofta blir nödvändiga. Jag vill också tillägga att socialstyrelsen har påpekat, att inte alla såsom influensaliknande inrapporterade fall är influensa. En inte närmare känd del av fallen orsakas av andra smittämnen, för vilka en ympning med ympämne mot influensavirus av typen Hongkong enligt socialstyrelsens mening saknar egentligt värde. De beredskapsåtgärder vid en influensaepidemi som vid sidan av vaccinationsberedskapen är mest angelägna är dels sjukvårdens — i synnerhet den öppna vårdens — möjligheter att snabbt förstärka och omfördela sina resurser, dels information till allmänheten och sjukvårdsorganen. Som jag, herr talman, har framhållit i mitt svar kommer nu SBL och socialstyrelsen att lägga fram ett förslag om en höjning av beredskapsnivån härvidlag, sedan erfarenheterna av årets epidemi har kunnat samlas. Jag vill, herr talman, understryka detta. Detta är, som jag har nämnt, frågor där vi alltid med utomordentligt stor noggrannhet måste följa händelseförloppet. Men det rör sig inte i allo om enkla frågor, utan de är i många avseenden komplicerade.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse den positiva inställning till en vidgad beredskap som socialministern så klart deklarerar. Socialministern säger att jag får stå för de uppgifter jag lämnar, men det kan väl inte vara främmande för honom att mycket framstående läkare har givit just dessa uppgifter till pressen den 16 december. De bemöttes från SBL:s sida av professor Lundbäck den 17 december. Därvid framhölls bl.a. att man inte trodde att det skulle bli någon större epidemi i vinter eftersom en stor del av svenska folket vaccinerades förra året och därför nu skulle vara immuna. Härav framgår väl att vaccinet anses ha stor betydelse. Vi är som sagt överens om att det är värdefullt att beredskapsnivån höjs.
Herr talman! Alla inom riskgrupperna har haft möjlighet att få vaccinet. SBL:s beredskapsnivå har hela tiden — observera det, herr Eriksson i Arvika — legat över den överenskomna minimigränsen.

Herr talman!

Den ifrågavarande övergångsbestämmelsen motiveras i promemorian på följande sätt, jag citerar: »De pensionärer, som vid lagändringens ikraftträdande har uttömt sin rätt till sjukpenning och ersättning för sjukhusvård enligt nuvarande lydelse av 4 kap. 3 8 AFL, bör i princip få del av den föreslagna förstärkningen av skyddet. En viss begränsning torde dock vara nödvändig. De som dagen före ikraftträdandet vårdas som intagna på sjukhus oavbrutet sedan lång tid tillbaka bör således undantas eftersom beträffande dessa inte finns samma anledning att presumera att de har utgifter av betydelse vid sidan av kostnaderna för sjukhusvistelsen.» Det i promemorian redovisade förslaget tillstyrktes vid remissbehandlingen och har godkänts av riksdagen.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret som tyvärr inte har gjort mig klokare — det var nämligen just det i svaret citerade avsnittet av departementspromemorian som jag skulle vilja få litet mer kommenterat. Den bestämmelse i den beryktade propositionen 125, sjukronorsreformen, som innebär att pensionärerna nu får fri sjukhusvård under 365 dagar i stället för 180 dagar hälsar vi för övrigt med tillfredsställelse — den tillgodoser ett gammalt önskemål från moderata samlingspartiet. En passus i övergångsbestämmelserna till denna lagändring säger att för den som vid den nya lagens ikraftträdande oavbrutet sedan minst ett år vårdats på sjukhus och som förlorat rätten till ersättning för sjukhusvård enligt den gamla lagen inte omfattas av den nya lagens bestämmelser. Det förutsättes beträffande dessa pensionärer att de inte har några utgifter av betydelse vid sidan av kostnaderna för sjukhusvistelsen. Man frågar sig om dessa presumerat nonexistenta kostnader verkligen är att betrakta som ute ur bilden. Det gäller uppenbarligen bostadskostnader, och även om man ligger på sjukhus en längre tid har man väl förhoppningen att få återvända hem, och man vill därför inte göra sig av med sin bostad. Vi kan kanske hoppas att sjukvårdshuvudmännen regelmässigt själva medger total avgiftsbefrielse i de fall då de 365 dagarna endast överskrids med några dagar i slutet av 1968, men något fel på övergångsbestämmelserna måste det vara. Regeln har också en intressant aspekt, herr socialminister. Ponera att pensionären ligger på sjukhus 364 av 1969 års 365 dagar. Får han då ligga 385 dagar kostnadsfritt, eller förekommer det någon utjämningsbestämmelse? Jag har faktiskt frågat en av våra största försäkringskassor och sjukvårdsupplysningar, men man har inte kunnat svara på den frågan, trots att snart en månad gått sedan beslutet trädde i kraft. Denna del av den s.k. sjukronorsreformen borde ha kunnat vara bättre förberedd.

Herr talman! Herr Werner hade ett utomordentligt tillfälle att ta upp de här frågorna i debatten om vad han kallar den beryktade propositionen 125. Den propositionen var viktig, herr Werner. Sjukronorsreformen är nu ute i livet, och den ser ut att fungera. Moderata samlingspartiets dystra spådomar och märkliga förslag vad gäller sjukronorsreformens administrativa införande tror jag kommer på skam. Sjukvårdshuvudmännen har ansträngt sig för att åstadkomma en smidig övergång, och även om det på sina håll förekommit en del gnissel och besvärligheter, så verkar det hela nu vara i god funktion. Herr Werner har haft möjligheter att tidigare ta upp den sak det här gäller: Enligt min mening är det inte möjligt att inom ramen för en enkel fråga alltför mycket vidga debatten. Vill herr Werner öka sina kunskaper i ämnet, så kan han gå tillbaka till handlingarna, till propositionen 125. Jag hänvisar till sidorna 17 och 63 där det finns utförliga motiveringar. Vill herr Werner fördjupa sig ännu mer, hänvisar jag till sjukförsäkringsutredningens omfattande betänkande beträffande sjukvårdskostnaderna för den enskilde. Får jag emellertid, herr talman, göra ett par tillägg. Flera skäl gjorde att den föreslagna förstärkningen av pensionärernas sjukförsäkring måste förses med en viss begränsning. Jag vill emellertid peka på de undersökningar som just 1961 års sjukförsäkringsutredning företog beträffande förhållandena för långtidsvårdade patienter och som finns refererade i departementspromemorian. Den föreslagna regeln lämnades utan erinran vid remissbehandlingen av promemorian. För övrigt vill jag framhålla att den övergångsregel vi nu talar om, inte är enbart utslagsgivande när det gäller skyldigheten att betala avgift för vården. Det ligger i sakens natur att reglerna om utförsäkring måste vara i viss mån schablonmässiga. Därför har också sjukvårdshuvudmännen under de överläggningar som föregick propositionen förklarat sig vara införstådda med att utförsäkrade patienter skall befrias från skyldighet att betala vårdavgifter eller få nedsatt avgift när detta föranleds av sociala skäl. Förslaget i promemorian bygger på denna förutsättning. Om en del av detta kan herr Werner som sagt läsa i propositionen och även i utskottsutlåtandet.
Herr talman! Självfallet har jag läst dessa handlingar men det är just det som föranlett min fråga. Jag tycker det är dunkelt när man förutsätter att pensionärer inte har några utgifter för bostad sedan de har legat sjuka ett år. Det är gott och väl att sjukvårdshuvudmännen har möjlighet att minska kostnaderna för pensionärerna. I så fall är väl övergångsregeln ganska onödig. Det skulle inte ha medfört stora kostnader för huvudmännen att offra även tiokronan som pensionären nu får betala. Min konkreta fråga var verkligen seriöst ställd och inte på något sätt retorisk. Skall en pensionär som har legat sjuk i 364 dagar under 1969 verkligen missa de 185 dagar som står till buds för alla andra? Det är säkert en fråga som många pensionärer ställer sig, och det hade varit värdefullt att få besked. Frågan besvaras ingalunda klart och tydligt vare sig i promemorian, propositionen eller utskottsutlåtandet.

Herr talman! Herr Andersson i öÖrebro har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra s.k. automatiska reklamsamtal över telefonnätet. Under våren kommer riksdagen att få ta ställning till ett förslag till lag om otillbörlig marknadsföring som för närvarande granskas av lagrådet. Den centrala bestämmelsen i lagen skall utgöras av en generalklausul, vilken gör det möjligt att förbjuda reklammetoder som är otillbörliga mot konsumenter eller näringsidkare. Tillämpningen av denna bestämmelse skall ankomma på särskilda myndigheter, en konsumentombudsman och ett dömande organ med representanter för konsumenter och näringsidkare, kallat marknadsrådet. Vid sidan av generalklausulen skall lagen innehålla bestämmelser om några konkreta marknadsföringsmetoder. Den föreslagna lagen kommer att ge goda möjligheter att ingripa mot icke önskvärda metoder i reklamen, både sådana som förekommer nu och sådana som kan dyka upp i framtiden. En väsentlig fördel med den valda lagstiftningstekniken är just att den skapar förutsättningar för en fortgående anpassning till utvecklingen på reklamområdet utan att lagreglerna behöver ändras. Om lagförslaget antas skall det i fortsättningen inte behöva uppstå något behov av specialregler om vissa slag av reklamoch marknadsföringsmetoder, utan man kan räkna med att de tillämpande myndigheterna skall sörja för behövlig sanering på grundval av lagens allmänt formulerade bestämmelser. Marknadsrådet blir i och för sig behörigt att pröva sådana metoder som herr Andersson syftar på och för bjuda dem om de bedöms som otillbörliga enligt generalklausulen. Med hänsyn till vad jag nu har sagt anser jag inte att det finns anledning att nu genom särskild lagstiftning ingripa mot sådan reklam som frågan gäller.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Geijer för svaret, som var mycket uttömmande och synes ge garantier för att denna form av reklam och marknadsföring inte skall få förekomma i fortsättningen. Som jag ser det är det skrämmande att reklamens metoder skall få användas mot oss människor på detta raffinerade sätt som skett nu senast i form av telefonterror. Det är en dataanläggning som ringer upp och en bandspelare kopplas in. Man svarar i telefonen, reklam flödar ur luren och i slutet av samtalet finns utrymme för att göra beställning av företagets varor. Abonnenten har inte en chans att freda sig. även om han lägger på luren är telefonen spärrad så länge samtalet pågår. I bästa fall bryts samtalet efter ca 90 sekunder, men i princip kan det fortgå hur länge som helst. Detta är en skrämmande utveckling av den moderna datatekniken, använd i reklamens tjänst på ett sätt mot vilket man inte har en möjlighet att freda sig. Jag vill klart fördöma denna form av reklam och marknadsföring. Såvitt jag kan utläsa av statsrådets svar torde det komma att bli omöjligt att fortsätta med denna reklammetod. Det skulle vara intressant att i det sammanhanget också få höra av statsrådet Geijer, om det inte finns förutsättningar att med den radiolag vi har stoppa denna marknadsföring och försäljning per telefon.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig, om jag kan ange tidpunkten för de statliga företagens och särskilt LKAB:s utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Som jag framhöll i denna kammare den 10 december förra året är de statsägda företagens förhandlingsorganisation föremål för utredning, vilken påbörjades i berörda departement våren 1969. Då det statliga förvaltningsbolaget, Statsföretag AB, trädde i funktion efter årsskiftet, överfördes denna utredning till bolaget. Statsföretag AB skall slutföra utredningen och därefter vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de dotterbolag, som är anslutna till Svenska arbetsgivareföreningen, skall kunna begära sitt utträde och i stället ingå i den nyinrättade organisationen. Jag räknar med att sådana beslut skall kunna fattas under innevarande år.

Herr talman! Fru Marklund är sjuk och ber att genom mig få framföra sitt tack för svaret. Konflikten vid LKAB har starkt understrukit riktigheten i den åsikt som bl.a. fru Marklund motionsledes har fört fram, nämligen att riksdagen borde genom ett beslut direkt förorda att LKAB och andra statsföretag skall lämna Svenska arbetsgivareföreningen. Regeringen har tidigare förklarat att avtalsverket skulle kunna byggas ut för att klara förhandlingsarbetet. Nu vill man i stället skapa en ny förhandlingsorganisation för de statliga företagen. Herr Wickman har antytt att denna måste vara klar innan LKAB kan utträda ur SAF. Tanken är tydligen att man annars inte kan sköta förhandlingsarbetet på ett riktigt sätt. Men menar verkligen herr Wickman, mot bakgrunden av vad som hänt under de senaste veckorna, att medlemskapet i Svenska arbetsgivareföreningen varit till fördel för LKAB under denna dramatiska period? Det allmänna intrycket är väl att det i stället har varit tvärtom. Beslut skall kunna fattas under innevarande år, säger herr Wickman. Enligt gällande stadgar för Svenska arbetsgivareföreningen upphör medlemoch delägarskap i föreningen »vid det årsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan uppsägning ägt rum». Det är alltså mycket viktigt att man inte missar den 30 juni. Jag hoppas att herr Wickman och andra ansvariga kommer ihåg detta datum. Eller har industriministern möjligen den uppfattningen, att det kan gå fortare att komma ut ur Svenska arbetsgivareföreningen?

Herr talman! Herr Thylén har frågat mig, om jag är beredd meddela kammaren när den pågående varvsutredningens förslag kan väntas föreligga. Efter vad jag erfarit kan utredningens förslag väntas någon av de första dagarna i februari.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, som är kort och koncist. Anledningen till min fråga är närmast att jag vid studium av förteckningen Över propositioner som väntas föreläggas kammaren under våren har funnit att det aviseras en proposition från industridepartementet om vissa frågor rörande svensk varvsindustri. Propositionen beräknas bli avlämnad till riksdagen den 20 mars, men en viss oro har skapats av att det efteråt inom parentes står »eventuellt». Jag begär inte att industriministern skall kunna framlägga en proposition endast en kort tid efter det att en utredning har presenterat resultatet av sitt arbete, men man måste tolka uppgiften så, att tveksamheten inom departementet fortfarande är stor vad gäller räntesubventioner. Olika uttalanden av Metalls ordförande och industriministern har inte direkt skapat någon klarhet. Industrigrenen är stor och betydelsefull för svensk industri, och därför vill man ha besked. Svensk varvsindustri kan snabbt komma i akuta svårigheter. Det är därför bra om vi kan skingra oklarheten. Eftersom olusten är stor både bland arbetsgivare och bland arbetstagare, är jag tacksam för att det blir en snabb behandling sedan varvsutredningen har framlagt sitt förslag.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig, om jag är beredd att lämna kammaren en redogörelse för omfattningen av koncessionsnämndens hittillsvarande verksamhet och i vilken utsträckning som statens naturvårdsverk med tillämpning av miljöskyddskungörelsens första paragraf medger dispens. Koncessionsnämnden för miljöskydd inrättades den 1 juli 1969. Omfattningen av nämndens hittillsvarande verksamhet framgår av följande. Under de tre första månaderna kom endast tre ärenden in till nämnden. Sedan har tillströmningen emellertid ökat, och den 16 januari 1970 hade nämnden fått in sammanlagt 26 ärenden. Beslut har hittills meddelats i två ärenden, i det ena dock endast i vissa delar. Ett ärende har återkallats. Vad gäller frågan om i vilken utsträckning naturvårdsverket gett dispens kan jag lämna följande uppgifter. Verket hade den 16 januari 1970 fått in 115 dispensansökningar. Dispens har getts i 45 fall medan två ansökningar avslagits och två avskrivits från vidare handläggning.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

Man ställer sig inför dessa siffror frågan, om naturvårdsverket möjligen försöker göra verkets dispensgivning till den så att säga ordinarie vägen när det gäller att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet — det går fort, och sedan är dispensen klar. Samtidigt finns naturligtvis möjlighet att hålla på de ärenden som går till koncessionsnämnden. Jag vill uttrycka min förvåning över att endast vad som kallas ett och ett halvt ärende har behandlats under den tid koncessionsnämnden har verkat. En annan intressant fråga gäller fördelningen av ärendestyper. Från början var det meningen att rutinärenden skulle gå till naturvårdsverket för dispens och att man där skulle tillämpa generella föreskrifter, men med tanke på miljöaspekterna på stora företag måste det ha funnits flera fall än de av koncessionsnämnden redovisade som varit av så miljöfarlig beskaffenhet, att man kunde tänka sig att det skulle fordras koncession. Jag vore tacksam om jordbruksministern med några ord kunde ange, om fördelningen varit sådan, att de större ärendena går till koncessionsnämnden och de mindre ärendena, rutinärendena, går till naturvårdsverket. Jag vill också erinra om att när naturvårdsverket ville inrätta en särskild prövningsavdelning gick dåvarande departementschefen emot förslaget, och det gjorde också jordbruksutskottet i sitt utlåtande. Det verkar onekligen, när man ser fallen här, som om prövningsavdelningen ändå hade vuxit inom naturvårdsverket.
Herr talman! Det förhåller sig precis på det sätt som fru Sundberg antar, nämligen att naturvårdsverket får de ärenden som inte är större och av principiell karaktär. I miljöskyddslagen är ju förutsatt att naturvårdsverket skulle få sådana ärenden som passade för dispens. Det är emellertid inte sagt att alla de 115 dispensärenden som verket har fått — det har ju bara avgjort 45 fall ännu — är av den karaktären att de kan betraktas som små, men det får vi se. Att koncessionsnämnden tar tid på sig tycker jag är helt naturligt och riktigt, därför att den får de stora och principiella ärendena att avgöra. Det är naturligtvis en alldeles riktig regel att det är fara i dröjsmål, men alla regler har undantag och här har den regeln ett undantag. Det skulle ju inte gagna miljövården, om koncessionsnämnden i onödan påskyndade ett ärende och inte gjorde alla de utredningar som behövs. Därför menar jag att koncessionsnämnden hitintills har arbetat så snabbt som man rimligen kan begära. Nämnden fick inte in några ärenden under de första månaderna av sin verksamhet. Detta har också en alldeles given förklaring. Koncessionsnämnden var ju ny, och vi hade kvar vattendomstolar, och företagens framställningar gick till dessa. Men i slutet av förra året fick koncessionsnämnden in stora och besvärliga frågor, och det är viktigt att den inte skyndar på utan verkligen utreder, så att den verksamhet den ger tillstånd inte åstadkommer miljöskador. Det är för mig det väsentliga.
Herr talman! Jag tror att jordbruksministern och jag är helt överens om kravet på verklig noggranhet vid prövningen av dessa ärenden, inte minst de stora. Men den fråga jag ställer mig är: Skall jag uppfatta jordbruksministerns yttrande som en garanti för att alla stora och principiella ärenden verkligen kommer till koncessionsnämnden och inte kommer att bli föremål för dispensgivning? Jag hoppas att så är fallet, ty från miljövårdssynpunkt är detta en utomordentligt viktig fråga. Dessutom vill jag tillägga att många av de ärenden som går till naturvårdsverket för dispensgivning också måste anses vara av det slag att det krävs en noggrann prövning. Samtidigt är det naturligtvis möjligt att ärenden som behandlas av koncessionsnämnden skulle kunna vara av den art att de blir föremål för en relativt snabb behandling, därför att remissyttrandena är så klara. Risken med den långa tiden är inte att frågorna blir fel behandlade utan att den avskräcker nya producenter av miljöfarliga varor från att vända sig till koncessionsnämnden — det blir snabbare och enklare att gå till naturvårdsverket.
Herr talman! Man borde kanske reda ut skillnaden mellan dispens och koncession. Koncessionsnämndens beslut är att likna vid ett domstolsbeslut och gäller normalt i tio år, och därför är det synnerligen viktigt att det föregås av en grundlig utredning. Naturvårdsverkets dispens har inte samma karaktär, ty härvidlag kan hälsovårdsnämnder och andra myndigheter påkalla att ärendet prövas. Fru Sundbergs farhåga att man vid dispensförfarande inte skulle grundligt bedöma och avgöra de stora frågorna är därför helt onödig. På den konkreta fråga fru Sundberg ställde svarar jag alltså ett bestämt ja.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat vilka trafiksäkerhetsskäl som kan åberopas för den miljöförstörande saltningen av gator och vägar. Salter används inom väghållningen sommartid för dammbindning och vintertid vid halkbekämpning. Dammbindning sker av tekniska och hygieniska skäl samt av trafiksäkerhetsskäl. Den är nödvändig på alla grusvägar utom de minst trafikerade. Försök pågår med dammbindning genom vissa oljetyper, men det kan ännu inte avgöras om man härigenom vinner några fördelar från t.ex. miljösynpunkt. Halkbekämpning sker genom sandning eller saltning. Vid sandning förbättras friktionen på en redan hal vägbana. Sanden måste blandas med en liten mängd salt för att hindra frysning och klumpbildning och för att fästa sanden vid isen på vägbanan. På vägar med stor trafik behövs en större saltmängd för att man skall nå denna fästverkan. På mycket starkt trafikerade vägar är det från trafiksäkerhetssynpunkt inte försvarligt att is eller isbark ligger kvar på vägbanan i dagar eller veckor även om den är sandad. Vägverket, som funnit att sandningens verkan minskar i takt med ökande trafik, prövar därför sedan vintern 1967 på vissa vägar i södra och mellersta Sverige halkbekämpning genom saltning, som innebär att man förhindrar uppkomst av is genom att omedelbart före eller under pågående snöfall sprida en liten mängd salt på vägbanan. Snön övergår då till modd som avlägsnas med snöröjningsredskap. Avsikten är att åstadkomma en helt snöoch isfri vägbana snabbast möjligt. Pågående försök har visat goda resultat när det gäller att åstadkomma halkfria vägar. Enligt trafiksäkerhetsverket förbättras vägbanans friktionskoefficient vid saltning från 0,1 å 0,2 till 0,5 å 0,6 d.v.s. ungefär samma som gäller för sommarvägbana. Vid sandning kan friktionen endast höjas till ca 0,3 vilket i stort sett motsvarar det som uppnås med dubbdäck. En stor fördel är att man genom saltning kan förebygga uppkomsten av halka, medan man vid sandning försöker förbättra friktionen på en redan hal vägbana. I båda fallen är det ungefär samma saltmängd som förbrukas. Olägenheter har emellertid visat sig kunna uppstå då vägbanan vid vissa väderlekstyper kan bli kladdig efter saltbehandling. Vid möten, omkörningar o. d. kan detta medföra nedsatt sikt och igensmutsade strålkastare. Saltet kan även ha olägenheter från rostskadesynpunkt. Såväl trafiksäkerhetsverket som vägverket anser fördelarna med saltning klart överstiga nackdelarna vid en tekniskt riktig hantering, och naturvårdsverket anser i ett nyligen avgivet yttrande att förbud eller restriktioner för närvarande inte är motiverade från naturvårdssynpunkt under förutsättning att föreliggande skaderisker beaktas och hanteringen av salt sker med försiktighet. Vägverket fortsätter därför proven. Det kan tilläggas att saltning — ofta med betydligt kraftigare dosering än i Sverige — nu tillämpas i de flesta länder med vinterklimat. Vägverket undersöker kontinuerligt om andra medel än salt kan användas för kemisk halkbekämpning. Enligt min mening talar hittillsvarande svenska och utländska erfarenheter för fortsatt halkbekämpning med kemisk metod. Men jag anser det angeläget att metoden utvecklas så att de olägenheter som nu uppkommer vid vissa ogynnsamma betingelser minskas.
Herr talman! Jag ber att få rikta ett tack till kommunikationsministern för hans svar på min enkla fråga. Det rör sig ju här om två målsättningar. Den ena är trafiksäkerheten och den andra är den miljö vi lever i. Trafiken och vägsaltningen medför ju att naturen blir oerhört starkt nedsmutsad och förfulad, och frågan är om inte saltningen också är farlig för växtligheten. Jag känner inte närmare till hur därmed förhåller sig, men att det där föreligger risker ur naturvårdssynpunkt är alldeles tydligt. Det står väl klart för oss alla att trafiksäkerheten här kommer i främsta rummet; det gäller ju våra liv och vår säkerhet. Men jag undrar om den mätmetod som det talas om i svaret, alltså att mäta friktionskoefficienten, är den riktiga. Förarens uppmärksamhet är givetvis en betydande del av trafiksäkerheten, och den blir uppenbarligen sämre om vägbanan saltas starkt. Och omvänt blir uppmärksamheten mera skärpt om vägbanan är hal. Sedan talar statsrådet också om nedsatt sikt på grund av kladdighet och igensmutsade strålkastare. Även det utgör självfallet en fara ur trafiksäkerhetssynpunkt liksom också de rostskador som uppstår på bilarna. De senare tycker jag dock — från dessa utgångspunkter — kommer ganska långt ned på listan; trafiksäkerheten är det viktigaste. Jag noterar av svaret att man följer den fråga jag här väckt med uppmärksamhet, och det är bra eftersom jag bl.a. anser det vara nödvändigt att vi får en mätmetod som talar om för oss om saltningen verkligen är till den stora nytta för trafiksäkerheten som man i dag tror. Jag ber än en gång att få tacka för svaret. tagna frågor uppskötes till ett senare sammanträde.

Herr talman! I finansplanen beskrivs konjunkturutvecklingen under det senaste året, och det framhålles att den mest trängande uppgiften inom sysselsättningspolitiken varit att söka nå en bättre regional balans på arbetsmarknaden. Det är bara att konstatera att dessa försök i stort sett misslyckats. Under det att vi haft en överhettning inom vissa regioner har det inom andra regioner varit en svag konjunktur med en fortsatt hög arbetslöshet. Några upp gifter belyser hur förhållandena för närvarande är. I storstadslänen, d. v. s. Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län, fanns i november 1969 380 lediga platser per 100 arbetslösa. Vid samma tidpunkt hade Norrlandslänen samt Värmlands och Kopparbergs län 55 lediga platser per 100 arbetslösa. Inom Norrbottens län fanns endast 15 lediga platser per 100 arbetslösa. Dessa siffror visar hur stor obalansen är och hur liten verkan de insatta åtgärderna haft. Det sägs vidare i finansplanen att arbetsmarknadsmyndigheterna gjort intensifierade ansträngningar för att öka tillgången på arbetskraft i regioner och branscher med hög efterfrågan. Detta betyder i klarspråk att man sökt flytta arbetskraften från framför allt skogslänen till sydligare regioner i landet. Att man haft framgång i dessa strävanden kan konstateras vid genomgång av befolkningssiffrorna, som visar att en stark utflyttning skett framför allt från Norrlandslänen. När inget arbete kunnat erbjudas på hemorten har det inte funnits något annat alternativ än att flytta, oavsett människornas personliga önskemål. Arbetslöshetssiffrorna i skogslänen är trots den stora utflyttning av arbetskraft som skett fortfarande höga. Om man därtill lägger den dolda arbetslöshet som vi vet föreligger, måste läget betecknas som verkligt oroande. Det måste därför göras en mera målmedveten satsning för att tillvarata den arbetskraft som finns och nyttiggöra den i produktionen. En flyttning av arbetskraften är inte en lösning som kan användas hur länge som helst. Det blir de yngre årgångarna som flyttar medan de äldre stannar kvar, vilket skapar en obalans i befolkningssammansättningen som kan visa sig dyrbar att rätta till i framtiden. De metoder som används för att skapa sysselsättning i de områden som har överskott på arbetskraft har inte varit samordnade på ett sådant sätt att de givit ett verkligt resultat. Då det föreligger trängande behov av en ökning av vår produktion för att nå en bättre balans, bör de tillgångar som Norrlands arbetskraft innebär utnyttjas på ett bättre sätt. Detta är en ekonomisk fråga som inte enbart berör Norrland utan också nationen som helhet. Det medel som används för att skapa sysselsättning har främst varit det 1okaliseringspolitiska stödet. Samtidigt som detta lämnats till företag inom lokaliseringsområdet har merkostnaderna för deras verksamhet inom området fått stiga i sådan takt, att stödet inom några få år ätits upp inom vissa branscher. Konkurrensläget har genom de fraktfördyringar som skett försämrats för den norrländska industrin på ett sätt som inger allvarliga farhågor. En sådan utveckling påverkar företagens lönsamhet så negativt, att risk för nedläggningar eller flyttningar uppstår, vilket ytterligare skulle försämra situationen. Det är inte enbart frakterna som påverkar företagen negativt. Även persontransporternas höga kostnadsläge är en faktor som inverker menligt. Det ökade behovet av kontakt med marknaden tvingar företagen att i större utsträckning än tidigare låta sin personal göra resor. Detta blir en belastning för företagen som kan bli ganska så betydande, vilket givetvis påverkar lönsamheten. Med de långa avstånden inom området spelar telekostnaderna också en betydande roll. Avståndsfaktorns negativa betydelse för det norrländska näringslivet måste därför neutraliseras. Krav och synpunkter på detta har framförts från olika håll. Vi har från folkpartiet tidigare och även i årets motioner ställt detta krav, i den förvissningen att endast ett konkurrensneutralt utgångsläge kan ge det underlag som behövs. Satsningen måste därför ske på bredden — inte enbart med lokaliseringsstöd som kan hjälpa företag som nylokaliseras eller utbyggs — utan som ett rättvist skydd till redan etablerad företagsamhet. Kostnaderna för frakter, telesamtal och persontransporter måste flyttas ned till en nivå som motsvarar ett genomsnitt för landet. I vad gäller telekostnaderna har förutsättningarna genom automatiseringen helt förändrats. Principen beträffande t.ex. radiooch TV kostnaderna är ju samma kostnad oavsett var man bor i landet. Och principen att samma kostnader uttas för förnödenheter, oavsett var man bor, har kommunerna exempelvis genomfört för länge sedan vad gäller vatten och elektricitet, trots att kommunernas anläggningskostnader har varit högst varierande. De långa avstånden har gjort att flyget fått en särskild betydelse för Norrland. För att få detta transportmedel har kommunerna gjort stora insatser och delvis bekostat anläggningen av flygfält. Denna kommunala insats har gjorts för att bereda kommuninvånarna möjlighet att på ett bekvämt och snabbt sätt färdas över långa avstånd på kort tid. De statliga kostnaderna för hållandet av flygfält har därigenom starkt minskats, och det vore alltså naturligt att reskostnaderna hölls nere. Kostnaderna för flygresor har dock utvecklats på ett sätt som är verkligt oroande. En stor rabattflora har brett ut sig inom inrikesflyget. För företag och enskilda är det så ordnat, att de ej kan erhålla dessa rabatter annat än i särskilda fall. Som exempel kan jag nämna att det kostar 400 kr. att flyga tur och retur mellan min hemstad Umeå och Stockholm. Det är det pris som en vanlig resenär får betala för en biljett köpt på SJ:s resebyrå. Statsverket däremot behöver bara betala 300 kr. för samma resa köpt på samma ställe. Det är anmärkningsvärt att det skall skilja 100 kr. i biljettpris, beroende på om vederbörande resenär är anställd i ett företag eller i ett statligt verk. Mot denna bak grund är det förvånande att luftfartsverket medgav prishöjningar för inrikes flygresor. En förklaring behövs sannerligen härvidlag. Monopolföretag som får arbeta under skydd av att vara befriade från konkurrens blir i regel för medborgarna en dyrbar affär. På de inrikes flyglinjerna har SAS och LIN denna monopolställning, och det är bara att konstatera att vi i Sverige har de dyraste inrikes flygkostnaderna. Om vi gör en jämförelse med flygkostnaderna i Finland finner vi att våra flygkostnader ligger mer än dubbelt så högt. Monopolet bör därför snarast brytas — åtminstone så fort den nuvarande koncessionen utgår — och en friare konkurrens mellan olika flygbolag skapas. Flygbolagen åberopar ofta att det är de statliga avgifterna som gör att biljettpriserna är så höga. Men för exempelvis en resa Luleå—Stockholm utgör de statliga avgifterna knappt 10 2 av biljettpriset. Det kan alltså knappast vara här som orsaken till det höga priset är att söka. Monopolinnehavet bör brytas för att rimligare prissättning skall kunna uppnås. Det är bara att konstatera att på resor till USA sänker man priserna men på inrikes resor höjer man dem. I den inrikes trafiken är man skyddad från konkurrens — det kanske förklarar saken. Vi har i motioner vid årets riksdag liksom tidigare år pekat på ett förhållande som hör till bilden när det gäller Norrland. Jag syftar på att basnäringarna jordoch skogsbruk, som haft en så betydelsefull inverkan på försörjningen, inte längre spelar samma framträdande roll. Trots den minskade betydelsen för sysselsättningen har dock jordoch skogsbruket fortfarande stor betydelse för försörjningen av många människor. Skogsbruket har visserligen starkt rationaliserats, men det kommer alltjämt att behövas folk för näringen, eftersom vårt land för sin export i stor utsträckning är beroende av hur vårt utbud på begärliga skogsprodukter kan ske. Det norrländska jordbrukets utbud av jordbruksprodukter är begränsat, och produkterna förbrukas huvudsakligen på hemmamarknaden. Behovet av detta utbud kommer att bestå, och det är därför nödvändigt att jordbruket inte försätts i en sådan situation att det måste upphöra. Kombinationen jord och skog är grunden för de flesta yrkesverksamma inom näringarna och ger som regel ett försörjningsunderlag. Ägoförhållandena är sådana, att det är naturligt med kombinationen. Det stöd som fullständiga jordbruk kan få i form av lån bör därför även gälla kombinationen jordoch skogsbruk. Utövarna av jordbruk är ofta i förhållandevis hög ålder och kan av naturliga skäl inte gärna byta yrke. Mjölkproduktionen är för många den huvudsakligaste inkomstkällan. Vi har i motioner i år liksom tidigare påfordrat att det extra mjölkpristillägget återställs till sitt realvärde, något som vi anser vara ett ringa mått av rättvisa. Deltidsjordbrukets roll är betydande, och utövarna av detta bör ges en rimligare möjlighet att få lån till rationaliseringar. Dessa åtgärder skulle, även om de kan verka betydelselösa, skapa förutsättningar för en tryggare tillvaro för många människor och dessutom ge folkhushållet ett betydande tillskott. När statsmakterna nu skall bestämma sig för lokaliseringspolitiken och den regionala utvecklingen är det av vikt att alla de instrument används som gemensamt skall kunna skapa förutsättningarna för tillvaratagandet av arbetskraften och de övriga värden som redan finns investerade exempelvis i bostäder och kommunala anordningar. Kapitalfrågan är inte den minst viktiga. Jag anser att ett användande av investeringsfonderna skulle bidra till snabba filialbildningar i de områden som har tillgång på arbetskraft. Bankernas ut låning till stödområden bör också prioriteras, så att bristen på kapital inte utgör en broms. Samordnade insatser på bred front ger den effekt som man eftersträvar, men det måste finnas en politisk vilja bakom. Från folkpartiets sida är vi beredda att stödja konstruktiva förslag. Norrland har många tillgångar att ge landet, om de bara utnyttjas på riktigt sätt och om det skapas förutsättningar för ett näringsliv som får arbeta på lika villkor i konkurrenshänseende. Jag slutar med att återge vad finansministern säger om det gångna årets finansplan: Den mest trängande uppgiften inom sysselsättningspolitiken var att söka nå en bättre regional balans på arbetsmarknaden. Låt oss hoppas att man i kommande finansplaner också skall kunna säga att man lyckats därmed.

Herr talman! Mycket har i denna remissdebatt hittills gällt de ekonomiska framtidsbedömningar som finansministern gör i budgeten. Egentligen är detta mera vetenskap än politik, och därför kommer också verkligheten att ganska snabbt avgöra vem som har rätt eller fel i dessa frågor. Därför är det heller inte någon anledning att försöka falla för frestelsen att vinna några tillfälliga debattframgångar genom att anföra kritiska synpunkter som ganska snart kan komma att visa sig vara felaktiga. När jag nu tagit till orda sker detta därför att jag anser att det finns bra mycket i de framtidsbedömningar som är framlagda som kommer att visa sig vara ogrundat. Samma kritiska inställning framkom när Nationalekonomiska föreningen för någon vecka sedan hade sin budgetdebatt, och jag tror därför att jag här åtminstone kan försöka att tala mera som fackman än som politiker. Som jag redan har sagt, är det dock mera en fråga om vetenskap än om politik i dessa ekonomiska prognoser. Det är min uppfattning att finansministern har valt att måla en alltför glättad bild av det ekonomiska läget och att därför också bra mycket av riksdagsarbetet här under det närmaste året kommer att bedrivas under delvis falska premisser. Förra året var som vi vet ett i många avseenden utomordentligt framgångsrikt år. Det ledde till att nästan alla med undantag av dem som herr Larsson i Umeå just har talat om kunde få sysselsättning. Det ledde till att de allra flesta kunde få högre inkomster än de tidigare hade. Men allteftersom året fortskred dök en del orostecken upp. Jag har den uppfattningen att de nya signalerna är allvarligare än finansministern försökt att beskriva. Om man till att börja med ser på prisutvecklingen noterar vi att vi förra året hade en prisstegring på 3,5 procent, under det att vi året dessförinnan hade så liten prisstegring som 2 procent. Det anmärkningsvärda är emellertid att prisstegringstakten accelererade under året. Det blev kraftigare och kraftigare tendenser till prisstegringar, och mot slutet av året var prisstegringen över 4 procent. Ändå gör finansministern utan vidare det uttalandet i finansplanen att prisstegringen nästa år kommer att bli 3 procent. Finansministern tänker sig alltså en lägre prisstegring under nästa år, men jag tvivlar på detta. Jag tvivlade redan innan förhållandena på arbetsmarknaden blivit sådana, att man måste tänka sig att det kan komma ytterligare prisstegringstendenser från det hållet. Förra året fick vi också en försämring av bytesbalansen — många har redan talat om detta. Det är dock att observera att denna försämring fortsatt under en treårsperiod. Balansen har gradvis blivit sämre och sämre. Tendenserna till en försämring i bytesbalansen förstärktes under föregående år allteftersom månaderna gick. Men ändå ger finansministern på denna punkt en ganska glättad prognos. Han tänker sig en markerad minskning i underskottet nästa år. Denna slutsats når han faktiskt med det vad jag skulle vilja säga enkla tricket att ändra på konjunkturinstitutets ändå på grundliga undersökningar gjorda prognos för exporten. Han räknar med att exporten skall öka snabbare än vad konjunkturinstitutet tror. Finansministern försökte i debatten i går att försvara uppräkningen, men jag anser inte att detta försvar är tillräckligt. Jag anser också att redan den bedömning som konjunkturinstitutet gjorde borde ha förefallit honom glädjande. Trots att konjunkturinstitutet konstaterat att vi kommer att ha nästan samma bytesbalansunderskott som föregående år ligger där bakom vissa optimistiska antaganden. Institutet har nämligen stannat vid ett antagande att t.ex. prisförhållandena i utrikeshandeln för Sveriges del under nästa år kommer att förbättras mer än tidigare under högkonjunkturår. Institutet har också räknat med en ökning av importen som är mindre än under tidigare högkonjunkturår. Jag finner alltså att situationen är betydligt mera känslig än vad finansministern har antytt. Redan ganska små förändringar i olika avseenden i en riktning, som mera liknar vad vi sett under föregående högkonjunkturår, kommer att göra underskottet i bytesbalansen ungefär lika stort som eller större än år 1969. Föregående år hade vi också en ytterst anmärkningsvärd försvagning i kapitalbalansen. Kapitalrörelserna gick i en för oss ofördelaktig riktning. Finansministern förbigår även detta problem och går inte närmare in på varför det skall vara som han tror, nämligen att detta problem nästa år skall rätta till sig. bär också att valutareserven förra året minskade avsevärt. Vi har kvar en rätt omfattande valutareserv — omkring 4 miljarder kronor — men det behövs sannolikt inte alltför stora påfrestningar för att utlösa allehanda kapitalrörelser i en för oss oförmånlig riktning, vilka snabbare än vi tror skulle kunna kasta oss in i ett allvarligt ekonomiskt läge. Finansministern uttalade i gårdagens debatt att valutareserven antagligen kommer att fortsätta att öka en del under första månaderna detta år. Det finns olika anledningar till att tänka sig det, men den ökning som riksbankens valutainnehav har visat under de första två veckorna är åtminstone icke speciellt omfattande utan inskränker sig till ett 20-tal miljoner kronor. Finansministern menar att man i detta ekonomiska läge måste vidta vissa motåtgärder och vill därför strama åt finanspolitiken. Jag skulle vilja framföra två synpunkter på dessa hans åtgärder. För det första har många ansett att den åtstramande verkan av de olika åtgärder som nu vidtas icke är tillräcklig för att uppnå de syften som har uppställts. Kritikerna har menat att den åtminstone icke kommer att räcka för att bereda utrymme för den ökning i industriinvesteringarna som finansministern år efter år talar om, en ökning som fordras om man skall lägga grunden för fortsatta välståndsstegringar. För det andra undrar jag — här tänker jag något utvidga min framställning, eftersom den frågan inte är lika mycket diskuterad — om inte verkningarna av olika finanspolitiska åtgärder i ett högskatteland som Sverige måste bedömas efter delvis andra grunder än man tilllämpar i läroböcker och i den allra vanligaste debatten. Allteftersom skattetrycket stiger i ett land kommer nämligen medborgarna att i ökad utsträckning använda de olika försvarsmekanismer som de ändå har till sitt förfogan de för att i någon mån skydda sin egen ekonomiska ställning. Man kan tycka vad man vill om dessa försvarsmekanismer, men de finns där, och det är orealistiskt att i sina bedömningar av finanspolitiken inte ta hänsyn till dem. En möjlighet som föreligger är att personer tar det något drastiska steget att låta sig beskattas efter andra länders lagar. Vi har här i Sverige, särskilt under högkonjunkturåren, haft en kraftig nettoinflyttning till landet. Förra året omfattade den 43 000 människor, av vilka 33 000 var finländare. Om man i statistiken ser efter hur det är med svenskars inoch utflyttning, märker man emellertid att det antal som flyttat ut var markerat högre än det som flyttat in. Det är små siffror — förra året flyttade 4000 svenskar netto ur landet — men vad som är intressant är att det på grundval av de uppgifter som jag haft tillgång till — de härrör från åren 1965, 1967 och 1969 — förefaller som om det varje år blir färre en gång utflyttade svenskar som flyttar tillbaka till landet, under det att fler och fler svenskar flyttar ur landet. Nettot rör sig alltså i riktning mot allt fler utflyttade. Jag tycker för min del att det vore utomordentligt olyckligt om ett växande antal människor skulle genomgå sin utbildning här i landet och sedan använda sig av den i andra länder. Ett annat problem som man måste ta hänsyn till är att vad man än tycker om det så är företagsamheten nu mer rörlig än tidigare i den internationella värld som vi lever i. Om t.ex. olika företag av skatteskäl anser det lämpligt att placera sin forskning på andra håll i världen, kanske därför att de berörda personerna själva hellre bosätter sig där, skulle det på sikt få konsekvenser som man också måste ta hänsyn till när man utformar principerna bakom skattepolitiken. En hel del människor kan också komma på den idén att de skall bedriva sitt sparande utomlands. Jag tror att även ganska små förändringar i det avseendet kan bli en besvärande belastning för vår valutareserv. Mot den bakgrunden anser jag att höjda kapitalskatter och höjd progressiv beskattning kan utlösa förändringar som man inte gärna vill se. Man vill ha en ökad utjämning, men man måste i sin politik ta hänsyn till att de människor som man vill klämma åt kanske försvinner ur landet med sina pengar. I så fall blir de inte åtklämda. Om ett land får försämrade ekonomisk-politiska möjligheter av den typ som England har haft, uppstår en rad olika problem, och de personer som man vill hjälpa blir i stället de som sätts på mellanhand. Jag anser det realistiskt att åtminstone tänka på den typen av problem. En annan försvarsmetod är möjligheten för människorna att helt enkelt minska sitt sparande. Även om statistiken är ganska osäker finns det starka tecken som tyder på att hushållssparandet i allra högsta grad har minskat. De olika skatteändringar som man inför kanske då inte alls får någon stabiliserande effekt — det kan bli så att de i stället får en negativ inverkan på vår ekonomiska stabilitet. Härtill kommer naturligtvis det förhållande som man ofta talar om, att människor i ett högskattesamhälle visar starkare tendenser att byta tjänster och så att säga arbeta vid sidan av skatteväsendet. Det är nog realistiskt att tänka även på detta. Men den allra viktigaste av dessa försvarsåtgärder är möjligheten att vid löneförhandlingar begära kompensation för de skatteändringar som inträffat. Jag tror att olika företrädare för borgerligheten under många år har pekat på detta problem, och jag vet att företrädare för det parti som jag representerar har gjort det. Finansministern ville länge inte erkänna att man behövde ta hänsyn härtill, men allteftersom åren har gått har man av hans olika skrivningar kunnat läsa ut, att han har blivit mer medveten om att detta problem verkligen existerar. Och det existerar förvisso. Jag tror att jag kan göra gällande att även statsråden själva har fått större löneökningar före skatt under 1960-talet än de skulle ha fått om skattesystemet inte hade haft den progressivitet som det för närvarande har. Jag är inte ute efter att gräla på statsråden för deras inkomster, men jag så att säga missunnar herr Sträng möjligheten att i sin finanspolitik inte ta hänsyn till sådana allvarliga frågor. Slutsatsen av den granskning jag har försökt göra är alltså att man måste utreda verkningarna av olika försvarsmekanismer för att försöka fastställa hur finanspolitiken kommer att fungera. De kanske inte spelar någon större roll under de närmaste två åren men de måste redan nu influera det betraktelsesätt som man vill anlägga på den framtida skattepolitiken. Det är inte — jag upprepar det — fråga om vad man tycker om att människor använder den ena eller andra metoden eller att grupper eller organisationer vidtar den ena eller andra åtgärden men om man är fackman och inte ägnar sig åt önsketänkande måste man utreda verkningarna av de skattemässiga försvarsåtgärderna och försöka ta hänsyn till dem. Det görs ibland gällande att den politiska oppositionen präglas av svaghet. De frågor jag nu talar om är dock av den karaktären, att verkligheten kommer att utöva sin egen hårdhänta opposition, om man inte tar hänsyn till dem. Vad som oroar mig är att man under en alltför lång tid kommer att blunda för dessa frågor, därför att man inte vill observera dem, och därigenom kasta landet in i vad som kan visa sig vara allvarliga svårigheter. Det är därför som jag är oroad av att läsa budget efter budget och finansplan efter fi nansplan där dessa problem egentligen inte uppmärksammas. Jag vet ändå att finansministern inte är omedveten om dessa frågor, men han undviker dem. Min oro förstärks av att finansministern i den debatt i Nationalekonomiska föreningen som jag redan hänvisat till misslyckades att bemöta sådana analyser av det ekonomiska läget och av finanspolitiken som jag här antytt. Det kan möjligen vara lustigt för mig som politiker att se den annars ganska myndige herr Sträng helt skakad. Men, herr talman, eftersom jag ändå är betydligt mer intresserad av landets ekonomiska balans än av herr Strängs brist på jämvikt är faktiskt oron betydligt större än nöjet.